Fru talman! Först vill jag avge en kommentar till Birger Schlaug och Miljöpartiet. Jag instämmer till fullo i den beskrivning som Birger Schlaug gör kring behovet av allergisanering och problemet med den mängd allergier som finns i samhället. Det behövs stora och snabba åtgärder för att lösa dessa problem. Men jag tror tyvärr inte att ni, med det paket som Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna enades om, åstadkommer det som vi eftersträvar, detta på grund av den konstruktion som detta stöd fått. Det skall ju vara ett 25-procentigt bidrag och måste således medfinansieras med 6 miljarder kronor från i huvudsak kommuner och landsting. Kommuner och landsting har tyvärr inte dessa pengar, Birger Schlaug. Därför är jag rädd att det bara blir en tumme av hela detta paket. Arbetsmarknadsministern ägnar en stor del av sitt anförande åt att kritisera oppositionen för att den kommer med så litet nyheter. Men idéer behöver inte vara bra bara därför att de är nya, arbetsmarknadsministern. RAS-förslaget är ett utmärkt exempel på det. Det är visserligen en ny idé, men den är definitivt inte bra. Det handlar ju om att skapa långsiktigt bra förutsättningar för företagsamheten i Sverige när det gäller att utvecklas. Det handlar om en satsning på de små företagen. Socialdemokraterna talade mycket om just värdet av småföretagen i valrörelsen. De sade att det var där som mycket av expansionen skulle ske och de nya jobben skapas i framtiden. Vad ämnar ni då göra för att stimulera småföretagsamheten i landet? Inte är det väl genom att bl.a. höja löneskatter med över 30 miljarder kronor. Det stimulerar inte småföretagsamheten, det ger inga nya jobb. Det är ju inom områden som skattepolitik, miljöpolitik, näringspolitik osv. som man kan skapa förutsättningar för jobb i framtiden - inte primärt inom arbetsmarknadspolitikens ram. Här finns förslag som lanseras från Centerns sida om skatteväxling. Ett utmärkt exempel på ett sådant förslag är där vi åstadkommer två saker, dels får en bättre miljö, dvs. styr in miljöpolitiken i rätt riktning, dels långsiktigt permanent sänker kostnaderna för arbetskraften i företagen. Det är den här typen av långsiktiga åtgärder, med stabila spelregler inför framtiden, som behövs i företagen över huvud taget och särskilt i småföretagen, detta för att företagen skall kunna ha en framtidstro, våga investera och därmed anställa fler människor, något som skapar nya jobb. Det är inte genom tillfälliga rabatter, t.ex. nyanställningsrabatter som man nu laborerar med, som detta sker. Det faktum att förslaget om RAS fått stöd i tidningen Sydsvenska Dagbladet gör inte att jag av det skälet tycker att förslaget blir särskilt mycket bättre. Men det måste vara litet genant för Anders Sundström att behöva gå till Sydsvenska Dagbladet för att hämta stöd för sina förslag. Men det är ju inte på så många ställen som det här stödet dyker upp, så han får väl tacksamt ta emot det när det väl kommer. Det verkar som om socialdemokraterna gett upp kampen mot massarbetslösheten. I budgetpropositionen konstateras det att vi kommer att gå igenom en mycket intensiv högkonjunktur - vi är på väg in i den nu och den kommer att sträcka sig en bit in i framtiden - med en arbetslöshet i storleksordningen 10 %. När vi inte klarar att ta till vara och nyttja detta högkonjunkturläge permanentar vi oss i en massarbetslöshet inför framtiden, en massarbetslöshet som det blir oerhört svårt att ta sig ur. Om vi inte nu, i en högkonjunktur, klarar av att skapa de rätta förutsättningarna hur står vi då rustade när konjunkturen vänder nästa gång?

Fru talman! Jag tycker att det är litet beklämmande, Anders Sundström, att arbetsmarknadsministern skall behöva tala om att han läser en bok och därigenom förstår hur jobbigt många människor upplever arbetslösheten. Jag trodde faktiskt i min enfald att Anders Sundström hade litet närmare kontakt med verkligheten. Jag tror att var och en av oss övriga här i kammaren dagligen träffar människor som saknar jobb och som vill ha jobb. Man behöver inte citera böcker. Det är faktiskt inte Anders Sundströms vilja att bekämpa arbetslösheten och att få fram nya jobb som är ifrågasatt. Jag ifrågasätter inte med ett ögonblick hans goda vilja, utan det som jag är intresserad av att diskutera, och där jag har stora frågetecken, är hans förmåga. Det är en väldigt stor skillnad mellan det som sägs i regeringens propositioner och inlägg här i kammaren och regeringens förslag. Man säger att man förstår att det är i nya, privata företag som de nya jobben skall komma och att mängden av nya jobb är den bas på vilken hela samhällsgemenskapen vilar. Men när det sedan kommer till de konkreta förslagen, är de tyvärr kontraproduktiva, där den ena handen tar och den andra ger och man vet inte vad det blir av det hela. Om man ser till den faktiska effekten - jag säger inte att detta bara beror på regeringens politik - visar det sig att den uppgång i sysselsättningen som kom under första halvåret i fjol försvann under andra halvåret. Vid jultid var sysselsättningen tillbaka på en mycket låg nivå. Det finns inte heller i verkligheten något stöd för att regeringens politik är bra. Jag tror inte att det är möjligt att lösa detta problem och knäcka arbetslösheten om man inte tar till sig att det egentligen inte handlar om mera arbetsmarknadspolitiska insatser, eller ens en annan inriktning av sådana, utan att det handlar om åtgärder för att främja nyföretagande, småföretagande, tjänsteföretagande och kunskapsföretagande. Jag tycker att det är beklämmande att arbetsmarknadsministern visar sig vara så litet öppen för nyheter, för nytänkande och för att göra upp med gamla heliga kor. Jag ställde en konkret fråga om utbildningslönepremien. Många av oss hoppas på just kunskap och utbildning som ett medel för människor att slippa hamna i låglönejobb. Det är väldigt viktigt. Då kan man inte bara ha en massa platser i utbildning och annat eller tillfälliga ettåriga eller tvååriga premier, som gör att vissa ungdomar får studera på mycket mer generösa villkor än andra, vilket förmodligen upplevs som mycket orättvist. Man måste i stället ha en långsiktig inriktning. Är arbetsmarknadsministern beredd att säga att avkastningen på utbildning är för dålig i Sverige i dag? Är han beredd att verka för att det som på teknokratspråk kallas utbildningslönepremie måste tas upp? Det är oerhört mycket viktigare än många andra saker. Får jag också säga till Birger Schlaug när det gäller att dela på jobben, att det leder till ransonering av jobb och av lön. En 35 timmars arbetsvecka innebär en lönesänkning med 10-12 %, och jag undrar hur många som upplever att detta är en kraftig ökning av livskvaliteten. Det blir i själva verket en ohyggligt påfrestande ransonering av jobb, av välfärd och av lön. Det är helt destruktivt. Att tro att det är någonting annat än våra samlade arbetsinsatser som skapar grunden för välfärden och en viktig del av livskvaliteten är att tänka galet. Jag hoppas verkligen att arbetsmarknadsministern var mera obenägen att lyssna på det än han var i några andra sammanhang när Birger Schlaug talade.

Fru talman! Hans Andersson tycker nog att han är sansad och klok. Det blev mycket skäll från höger och från vänster på en uppgörelse som innebär en av de största miljöinvesteringar under en begränsad period som någonsin har gjorts i Sverige. Det är intressant. Jag skall senare återkomma till min syn på RAS. Jag skall ta upp frågan om arbetstidsförkortning. Per Unckel säger att en sådan är ansvarslös, och Anne Wibble säger att den är destruktiv. Hur känns det att vara med i ett parti där kvinnoförbundet är så destruktivt att man vill förkorta arbetstiden, Anne Wibble? Det Per Unckel sade har jag hört förr från högern. När arbetstiden i landet var 54 timmar tyckte man att det var förskräckligt att förkorta arbetstiden. När arbetstiden var 48 timmar och sedan 45 timmar tyckte man att detta var förskräckligt. Nu tycker man också att en arbetstidsförkortning är förskräcklig. Det måste betyda antingen att allt som har med förkortad arbetstid att göra är förskräckligt eller att Per Unckel tycker att 40 timmars arbetsvecka är en naturlag och det evigt optimala. Det vore intressant att få ett vetenskapligt bevis, en utredning eller ett underlag från någonstans i världen som pekar på att man kan upprätthålla full sysselsättning med 40 timmars arbetsvecka i det materiellt mogna samhället. Per Unckel kanske kan tala om var det finns. Om han inte kan göra det måste den enda orsaken till att han inte ens vill diskutera förkortad arbetstid vara att han egentligen gillar hög arbetslöshet, därför att det driver ner lönerna. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjde ju gemensamt arbetsgivaravgifterna i höstas. Därmed lade man, menar vi i Miljöpartiet, ökad skatt på arbetstid, vilket försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Man gör vanligt mänskligt arbete dyrare. Det tycker vi är negativt - vi vill, som ni alla vet, skatteväxla. När man på det sättet gör arbete dyrare leder det till att reparationer blir dyrare, att underhåll blir dyrare, att återvinning blir dyrare, att industriella kretslopp, som är basen i ett kretsloppssamhälle, faktiskt blir dyrare. Samtidigt blir också vård, omsorg, skola och utbildning, där många människor är inblandade, dyrare. Det här vill vi ändra på - vi vill skatteväxla. Vi lanserade begreppet skatteväxling - det är numera nästan politiskt allmängods. Det innebär att man sänker arbetsgivaravgifterna och höjer energiskatter och andra miljörelaterade skatter, men inte bara och inte främst för småföretag, som Elving Andersson pratade om. Skall man höja energiskatterna mer för småföretag än för storföretag? Jag förstod inte alls din tanke när du sade att skatteväxling främst skall komma småföretag till godo, Elving Andersson. Det förstår jag inte alls! Skatteväxling är helt enkelt nyckeln till framtiden. Det ger fler jobb, det ger bättre miljö, det blir lönsamt för företagen att rationalisera bort miljöförstöringen och satsa på ny, miljörelaterad teknik i stället för att rationalisera bort människor. Det finns mycket som talar för att det var klokt och bra att en gång i tiden införa skatt på arbetstid i form av arbetsgivaravgifter. Det medförde att man rationaliserade bort en massa dåliga arbeten. Det var alldeles utmärkt. Men nu har vi kommit till en punkt där vi måste vända på alltihop och i stället se till att det blir företagsekonomiskt räntabelt att investera bort miljöförstöringar. Det som är hållbart långsiktigt måste bli lönsamt kortsiktigt. Många säger att vi inte har råd med detta, eftersom skattebasen då skulle minska. Men även om man gör en så dramatisk skatteväxling som vi vill - många upplever det som dramatiskt - innebär det totalt sett att kanske 50 miljarder av samhällets totala 550 miljarder i skatteinkomster försvinner. Dem kan man naturligtvis på 30 års sikt ersätta med exempelvis höjd konsumtionsskatt. En skatteväxling är alltså central för ett framtida samhälle.

Fru talman! Jag tycker att det är allvarligt att Anders Sundström och därmed regeringen är så fixerad vid nya idéer som RAS - som ingen vill ha, utom Miljöpartiets riksdagsgrupp i övrigt - och Allan Larssons arbetsföretag, som inte är några företag, som skall ha anställda som inte är några anställda och som skall tränga ut de privata tjänsteföretagen. Det finns undersökningar som visar att varje sådant arbete tränger ut 0,7 ordinarie arbeten på en marknad där man konkurrerar. Varför detta ringaktande av de beprövade erfarenheterna av vad som faktiskt krävs för att få en långsiktig och stabil utveckling av investeringar och nya jobb? Nu hänvisar Anders Sundström till Nerikes Allehanda och Sydsvenska Dagbladet. Nerikes Allehanda hade faktiskt fel på en grundläggande punkt: Man trodde att oppositionen behövde dessa 7 miljarder för att lappa ihop sina egna budgetalternativ. Det är en fullständigt vansinnig tanke, eftersom de 7 miljarderna inte fanns i sinnevärlden. De finns ju ingenstans i budgetpropositionen. Det är därför som vi kristdemokrater bara tillgodoräknar oss 700 miljoner. Vi inser att ni måste låna de här pengarna - det är räntekostnaden man möjligtvis kan tillgodoräkna sig. Passa på nu, Anders Sundström, och tala om hur ni skall finansiera den här underbara natten som ni nu gemensamt har glatt er åt här i kammaren! Jag talade tidigare om företagsklimatet. Vi får inte glömma bort att svenska företag under 80-talet investerade tio gånger mer i utlandet än i Sverige. 200 000 talet. Där ser vi effekterna av företagsklimatet. Det kanske allra allvarligaste är att socialdemokraterna tycks ha kvar vad jag brukar kalla för den socialistiska bilden av den svenske familjeföretagaren. Ni styrs för mycket av den socialistiska bilden av den svenske familjeföretagaren som kapitalägaren, motparten. Den har väglett er för mycket vid utformandet av företagarpolitiken. Den förra regeringen, fyrklöverregeringen, genomförde ett antal viktiga strukturreformer som förbättrade svensk ekonomis förutsättningar att skapa långsiktigt uthållig tillväxt och hävda sysselsättning och välfärd. Men allra allvarligast är att regeringen uppenbarligen saknar en långsiktig och konsistent ekonomisk strategi för att åstadkomma nya jobb i näringslivet. Anders Sundström vill nästan plocka de arbetslösa med pincett - en och en, säger han - till en kostnad av 1 miljon styck. Det är inte en hållbar strategi, Anders Att regeringen tänker framhärda i denna sin statiska syn på sysselsättning och tillväxt framgick av vad Göran Persson sade i Ekot i går. När han blev konfronterad med Långtidsutredningens förkastelsedom över den förda arbetsmarknadspolitiken deklarerade han: Nu är inte tid att ta itu med frågor om mer flexibel arbetsrätt och sänkt skatt på arbete, som företagarna ständigt efterfrågar. Nej, nu måste vi först få ordning på statens finanser genom att ta in mera pengar och pressa ned arbetslösheten med s.k. aktiv arbetsmarknadspolitik. Sedan kanske man kan fundera över de strukturella åtgärderna. Men varför inte nu omedelbart, Anders Sundström, göra det som inte kostar landet någonting som att ta itu med arbetsrätten? Det vore en aktiv och dessutom klok åtgärd!

Fru talman! Mats Odell tycker inte att det behövs nya idéer. Inte Per Unckel heller. Ni har i tre år regerat det här landet. En halv miljon jobb har försvunnit. I det läget går ni upp i kammarens talarstol och säger: Det behövs inget nytt. Kan ni tänka er! De som har åstadkommit någonting som inte har hänt tidigare under hela 1900-talet - jag tänker då på att så många jobb försvann under så kort tid - tycker att det inte behövs någonting nytt. Jag tycker faktiskt att det är hyckleri när gamla statsråd på det här sättet en efter en springer upp i talarstolen och berättar att det inte behövs någonting nytt. Per Unckel säger att vi slösar. När ni satt i regeringen använde ni 100 miljarder kronor till att betala ut kontant arbetslöshetsunderstöd till dem som var arbetslösa. Ni lånade 65 900 miljoner kronor för att betala kontant arbetslöshetsunderstöd. 65 900 miljoner kronor lånade ni för att betala ut kontant arbetsmarknadsstöd. Nu anklagar ni mig för att slösa när vi vill investera 5 miljarder kronor för att se till att människor får jobb! Om det är någon som skall anklagas för slöseri så är det inte jag utan ni! Elving Andersson säger att jag skall läsa Långtidsutredningen. Han tar den till stöd för att det inte behövs några nya idéer. Vad säger då Långtidsutredningen? Den säger att det behövs nya lösningar i arbetsmarknadspolitiken. Den säger att vi skall bygga ut det reguljära utbildningsväsendet, därför att det har bättre förutsättningar att klara sig. Vi använder pengar för att bygga ut det reguljära utbildningsväsendet i stället för arbetsmarknadsutbildningen. Långtidsutredningen menar att det är viktigt att regeltillämpning och praxis när det gäller arbetsmarknadskassan följs upp. Jag använder ett helt avsnitt i handlingsprogrammet till argumentation för att det krävs en uppstramning av reglerna gällande arbetslöshetsförsäkringen. Jag argumenterar för en återgång till det som var arbetarrörelsens idé när det gäller omställningsförsäkringen. Då sade vi: Gör din plikt, kräv din rätt! Långtidsutredningen varnar också för att effekterna för äldre, lågutbildade och invandrare kan bli negativa om LAS luckras upp. Om stora grupper slås ut från arbetsmarknaden är det naturligtvis en samhällsekonomisk olycka. Anne Wibble gillar inte att jag läser vad en arbetslös har skrivit. Jag lovar Anne Wibble att jag säkert träffar lika många arbetslösa som hon gör. När Anne Wibble var finansminister försvann 10 000 jobb bara i mitt hemlän, som inte är så stort. Det är inte på arbetsmarknadspolitikens område de största insatserna skall sättas in. Precis som vi sade i budgetpropositionen skall resurserna användas i ekonomisk politik och näringspolitik. Under Anne Wibbles år var arbetsmarknadspolitiken städgumma. Nu skall den bli en spjutspets inför framtiden. Anne Wibble frågade om vi socialdemokrater vågar tänka om. Hela vårt handlingsprogram är ett enda stort nytänkande. Hela arbetsmarknadspolitiken ledde under er tid till en enda stor passivitet. 100 miljarder kronor i kontant arbetsmarknadsstöd var vad ni åstadkom under era tre år.

Fru talman! Det är inte utan att orden får ändrade valörer när budgetpropositionens sysselsättningsprogram plötsligt utnämns till nytänkande. Fru talman! Anders Sundström vill investera 5 miljarder kronor i 5 000 nya jobb. 3,2 miljarder kronor vill han investera i 9 000 s.k. N/T-platser. Det är de två dyraste arbetsmarknadsinsatser som Sverige har skådat genom historien. I detta hänseende, Anders Sundström, är det verkligen fråga om ett nytänkande. Fru talman! Den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken har som den här debatten har visat ett dubbelfel. Den träffar inte de verkligt utsatta med meningsfulla åtgärder. Den ger inte heller förutsättningar för de företag som skall stå för de nya jobben att växa. Mycket sämre än så kan en politik inte vara. Anders Sundström har i en störtflod av ordrika tidningsuttalanden varit upprörd över att moderaterna är kritiska mot hans insatser så här långt. Det tål vi moderater. Såvitt vi förstår är den kritik vi har levererat mild jämfört med den som kommer från alla arbetslösa. Tål Anders Sundström den kritiken? Arbetsmarknadsministern har utbett sig om ett nationellt samförstånd om jobben. Det finns goda skäl till att det inte har gått så bra när det gäller den politik som regeringen hittills har presenterat. Samförståndet har blivit en rödgrön röra utan förankring i verkligheten. Dess värre har den här debatten från Anders Sundströms sida inte tillfört någonting som kan bidra till att det riktiga samförståndet skulle kunna etableras. Detta borde nämligen sökas kring växtkraften i företagen och därmed kring säkerställandet av en låg arbetslöshet på sikt. Om Anders Sundström ville ta initiativ till detta skulle hans möjligheter att lyckas vara större. Gör han det inte får han finna sig i att allt fler för Sveriges skull ger honom rådet att t.o.m. spendera ytterligare några dagar i veckan hemma i

Fru talman! Birger Schlaug förstår inte hur en skatteväxling skulle kunna gynna småföretagen. Det är naturligtvis möjligt att styra att de sänkta arbetsgivaravgifterna primärt skall riktas mot småföretagen. Jag inser att Birger Schlaug har litet svårt att förstå småföretagen och deras situation. Efter uppgörelsen om RAS där man satte en gräns på 500 anställda, sade Birger Schlaug att det hade fått en småföretagarinriktning. Man undantog ungefär 300 företag. Resten av företagen i landet är enligt Birger Schlaugs mening småföretag. Jag inser att man har litet svårt att förstå hur man jobbar gentemot småföretagen när man har sådana utgångspunkter. Fru talman! För att på sikt klara av att bemästra arbetslösheten och för att nyttja konjunkturuppgången måste vi föra en ekonomisk politik som leder till sänkt ränta. Vi måste ha stabila långsiktiga spelregler för näringslivet. Vi måste ha goda utvecklingsmöjligheter för småföretagen och skatteväxling med permanent sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vi behöver satsa på nya gröna jobb, bl.a. genom att utveckla regionala miljöteknikcentra. Vi behöver en regionalpolitik som medför att tillväxten och utvecklingen kommer hela vårt land till del. Fru talman! Anders Sundström sade att hans arbetsmarknadspolitik skulle vara en spjutspets inför framtiden. Låt mig avsluta denna debatt med att säga att jag inte tvivlar på Anders Sundströms vilja. Men jag tvivlar väldigt mycket på hans förmåga.

Fru talman! Till Birger Schlaug vill jag först säga att Folkpartiets kvinnoförbund icke har någon generell 35-timmarsvecka med 40-timmarslön på sitt program. Jag föreslår att Birger Schlaug läser på bättre. Man förespråkar en flexibel arbetstid. Det är faktiskt en mycket konstruktiv och bra idé. Jag befarade att Anders Sundström skulle återfalla i att beskylla mig och andra för att ha skapat arbetslösheten. När man är illa ute i en debatt är det mycket lätt hänt att man tar till väldigt hård ord, som jag förmodar att man vet inte är korrekta. Jag tycker att det är litet tråkigt att man inte skall kunna föra en diskussion om det allvarligaste problemet i Sverige utan att återfalla i den här typen av tvist om vem som skapade vilka problem. Låt oss vara överens om att vi alla är medskyldiga till detta. Då kan vi klara av debatten. De mera demagogiska tongångarna kan vi spara till andra tillfällen, t.ex. memoarer. Jag tror inte att någon är särskilt road av det. Folk vill naturligtvis veta vad de olika partierna och särskilt regeringen har för förslag för att lösa problemen. Det är uppenbart att det behövs många nya idéer - dock inte sådana idéer som regeringen och Anders Sundström hittills har presterat om RAS, N/T-bonus, arbetsföretag m.m. De flesta sakkunniga på området tycks faktiskt vara överens om att det inte är det som behövs. Vad som behövs är att vi verkligen inventerar allt som vi och andra vet om hur man bär sig åt för att uppmuntra entreprenörer. Hur bär man sig åt för att uppmuntra tiotusentals människor att skapa företag så att vi kan få fram hundratusentals nya jobb? Det krävs nya idéer för en explosion av kunskapsföretag så att vi inte fastnar i en mängd låglönejobb. Vi i Folkpartiet tycker att detta är en övergripande viktig uppgift för att knäcka arbetslösheten. Med det som Anders Sundström har sagt om regeringens politik i dag framstår tyvärr Långtidsutredningens eftersläpningsscenario som det mest sannolika, där arbetslösheten ligger kvar över 11 % till år 2010. Det är förfärligt.

Herr talman! Jag har förmodligen i själva verket mer rötter i småföretag än vad Elving Andersson har. Jag vet mycket väl vad småföretag är. Men att sänka arbetsgivaravgiften i småföretag och höja energiskatterna för storföretag för att få det hela att gå ihop är inte speciellt bra. Sverige behöver också stora företag. Det är faktiskt så. Jag förstår inte varför man rakt över är så rädd. Man låser fast sig vid en lagstadgad normalarbetstid på 40 timmar när det inte finns en enda utredning någonstans som visar att man kan få full sysselsättning om man har en sådan lag. Odell har talat om hur många tusen jobb RAS ger. och Odell sade "kanske bara 5 000". Vi kom kanske närmare sanningen ju närmare Vår Herre vi kom i detta fall. Det är alltid något. Man skall ha klart för sig att allergisaneringsprojektet dessutom kommer att ge mycket säkra jobb. Det är också intressant att höra att de borgerliga partierna inte nämner så mycket om den företagarorganisation som besökte arbetsmarknadsutskottet i går. Man har varit ganska tyst när det gäller detta. Det förstår jag. Organisationen sågade nämligen alla bidragssystem - både den gamla regeringens och den nya regeringens. Det var väldigt mycket politik i deras framträdande. Jag förstår att man från borgerligt håll var väldigt tyst och inte hänvisade så mycket dit. Dessutom tycker jag att det är litet makabert att det enda förslag vi egentligen har hört från de borgerliga är "Riv arbetsrätten!". Det är det enda konkreta vi har hört. Men vad sjutton är människor för någonting? Är de produktionsfaktorer, eller är människor faktiskt något mer, någon som har rätt till en rimlig arbetsrätt? Det enda konkreta vi har hört från de borgerliga partierna är "Riv arbetsrätten, så löser sig allting!". Var finns de erfarenheterna någonstans?

Herr talman! Jag tycker att Birger Schlaug skulle göra några studiebesök ute bland de svenska småföretagen. Om han tror att det bara är politik de sysslar med när de uppträder i arbetsmarknadsutskottet förstår jag att han kan ha de uppfattningar han har. Anders Sundström fnyser när jag talar om att det behövs långsiktiga och beprövade metoder för att åstadkomma investeringar och nyanställningar. Han säger att vi lånade 65 miljarder 900 miljoner till KAS, och det låter ungefär som att alla landets strukturella problem uppstod mellan oktober 1991 och september Sanningen, Anders Sundström, är att Sverige var det tredje rikaste landet inom OECD 1970. Bara USA och Schweiz var rikare. 1991, alltså innan alla problem kunde skyllas på den fyrklöverregering som då tillträdde, hade vi passerats av Luxemburg, Tyskland, Japan, Frankrike, Danmark, Belgien, Österrike, Italien och Norge. Under den tiden hade vi fallit tillbaka. Där grundlades de strukturproblem som nu slår ut i full blom. I dag är bara 7 länder fattigare än Sverige inom OECD. Vad som borde ha utgjort en huvudfråga i dagens debatt, men som förbigås med tystnad också av Anders Sundström, är att vi under den period som nu ligger framför oss - 94-96 - inte ens passerar genomsnittstillväxten bland OECD-länderna, trots att en verklig högkonjunktur nu lär stå för dörren. Om vi fortsätter med den tillväxt vi har haft de senaste 20 åren kommer även de sista länderna att passera oss. Innan personer i Anders Sundströms och Göran Perssons ålder har nått pensionsåldern kommer vi av allt att döma fortfarande att ha en högre levnadsstandard än Turkiet, Grekland och Portugal. Det krävs, Anders Sundström, något mer än de aktiva åtgärderna. Den socialistiska bilden av den svenske familjeföretagaren måste för alltid försvinna.

Herr talman! Nu har vi lyssnat på de olika partiernas ståndpunkter när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Väldigt mycket tid har ägnats åt att bedöma socialdemokratin. Moderaternas recept är försämrad arbetsrätt och upphävt kollektivavtal. Kollektivavtalet var ett genombrott i Sverige. Arbetsgivarna accepterade föreningsrätten. Tänk att man skulle få uppleva att ett stort parti i Sveriges riksdag ifrågasätter denna föreningsrätt! Jag trodde inte att det skulle hända. Den största satsningen i handlingsprogrammet är faktiskt 20 miljarder kronor till utbildning. Verkligheten, Per Unckel, finns kanske inte bara hos de gossar som har travat mellan Helgeandsholmen och ett kvarter inte långt härifrån. Det kan hända att en del av verkligheten också finns en bit längre bort. Jag sträckte ut handen i Dagens Nyheter till debatt, diskussion och dialog, Anne Wibble. Men det ni föreslår i er motion är inte det Anne Wibble säger i talarstolen. Ni pratar om en återgång till de passiva åtgärderna och väldigt litet av det nya. Våga själv lämna retoriken, Anne Wibble! Våga ge er ut på någonting nytt! Det är mitt besked. 65 miljarder 900 miljoner kronor lånades upp i arbetsmarknadsfonden under Mats Odells tre år. När ni regerade rasade arbetsmarknaden utför. Det var vad som hände.

Herr talman! Under valrörelsen sade Socialdemokraterna att arbetslösheten kommer att sjunka rejält, kronan bli starkare och räntan sjunka med en socialdemokratisk regering. Vad av detta har egentligen hänt? Ingenting. Arbetslösheten har sjunkit något i den högkonjunktur vi befinner oss i, men man skulle kunna säga att den sjunker trots den politik Socialdemokraterna för. Den socialdemokratiska politiken går nämligen på tvärs mot det mesta. Det är i företagen som de nya anställningarna skall ske. Det är alla överens om. Vad gör då Socialdemokraterna? Jo, man höjer skatter och arbetsgivaravgifter, återställer turordningsregler och fackligt veto och minskar möjligheterna till provanställning och visstidsanställning. Detta sker trots en stark kritik från företagare, däribland många socialdemokratiska sådana. En politik mot företagare ger ju inte mer jobb. Detta var förslag som socialdemokraterna lade fram 1994. Vad föreslår man då 1995? Jo, att det skall satsas 7 miljarder, nu devalverade till 5 miljarder, på att skapa, som arbetsmarknadsministern uttalade i budgeten, 10 000 nya jobb, som nu enligt AMS Ingvar Carlsson hänvisade i vintras till regeringens kommande sysselsättningspaket som historiskt. I detta avseende har han fått rätt - aldrig tidigare har så få jobb skapats för så mycket pengar. Kostnaden per jobb är ca 1 miljon kronor. T.o.m. LO är emot RAS. Vi moderater har i motioner påvisat hur fler arbeten kan tillskapas och arbetslösheten minskas. Per Unckel har tidigare redogjort för detta. Jag tänker därför i återstoden av mitt anförande koncentrera mig på de arbetsrättliga regler som finns och som måste förändras. Möjligheter måste öppnas för enskilda anställningsavtal mellan företag och företagare. Den svenska arbetsmarknadslagstiftningen och kollektivavtalen utgör en kollektivisering av arbetsmarknadsförhållanden som gör de svenska villkoren till de mest rigida i världen. I vissa andra europeiska länder finns till vissa delar motsvarigheter, men en reglering med en så total omfattning finns i få andra länder. Det finns starka belägg för att regleringen av den svenska arbetsmarknaden hämmar en dynamisk utveckling och därmed också tillkomsten av nya arbeten. Flera av arbetsmarknadslagarna, t.ex. lagen om anställningsskydd, premierar dem som har arbete men försvårar för dem som inte redan har fått fast fot på arbetsmarknaden. Lagstiftningen bidrar därmed till en utslagning av människor. Den karaktär av skyddslagstiftning som reglerna för dem som redan finns på arbetsmarknaden har får till effekt att den rörlighet som den nya tiden kräver kommer till stånd i mindre utsträckning än vad som vore önskvärt. Förutom de arbetslöshetsskapande effekter som detta får kommer det att medföra att det blir allt svårare att få tillgång till den arbetskraft som behövs i olika företag och branscher. Det var i medvetande om detta som den förra regeringen inledde förnyelsen av arbetsrätten. Också de mycket blygsamma förändringar till gagn för de arbetssökande och dynamiken i företagen som beslutades 1993 har emellertid nu återtagits. Jag är övertygad om att väsentliga förändringar av villkoren på arbetsmarknaden måste genomföras, om Sverige skall kunna klara konkurrensen och bereda fler riktiga arbeten. Den nuvarande lagstiftningen motverkar den mänskliga utveckling som ett samhälle i frontlinjen måste främja. Den förändring som vi vill se tar sin utgångspunkt i det framträdande personliga inslaget i det nya arbetslivet. Det innebär att tvingande kollektiviserande lagstiftning som en gång tillkom för det gamla industrisamhällets behov bör ersättas med så individuella relationer som möjligt. Kollektivavtal kan i detta sammanhang vara väl så utvecklingshämmande som någonsin lagstiftning. Vägen bort från en reglering med en halvsekelgammal historia med starka organiserade förmånstagare är inte okomplicerad. Vi vill förorda en process efter två linjer. Den gradvisa reformeringen av arbetsmarknadslagstiftningen bör återigen igångsättas, men med mera målmedvetna ambitioner. I god tid före år 2000 måste all arbetsmarknadslagstiftning ha utvecklats på ett sådant sätt att den främjar den angelägna förnyelsen av arbetsmarknaden. Men parallellt med denna reformering måste en generell möjlighet öppnas för varje arbetstagare och arbetsgivare att teckna individuella avtal. Till stöd för sådana avtal kan behovet av en lagstiftning som reglerar grunderna för anställning och eventuellt andra villkor behöva prövas. Genom en dubbel utvecklingsstrategi av detta slag ges arbetstagare och arbetsgivare valmöjlighet mellan regelverken. Tillsammans med de övriga inslagen i en politik för flera arbeten kommer det att ge fler människor tillgång till arbetsmarknaden. Jag har tidigare redogjort för på vad sätt vi anser att arbetsmarknaden bör reformeras, dvs. att vi tycker att man skall riva upp den återställningsprocess som socialdemokraterna har igångsatt. Vi vill att man skall se över semesterfrågor, arbetstidsfrågor och ledighetsregleringar, och vi vill också att de frågor som den av socialdemokraterna nedlagda Arbetsrättskommittén arbetade med bör prövas på nytt. Men vi ser alltså att detta inte är tillräckligt. Vi anser att det också skall ges en möjlighet till enskilda avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. I dag tycker många ungdomar att de vill jobba mer under en kortare tid för att sedan kunna vara lediga under en längre tid. Det bör finnas möjlighet att sluta sådana avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare för att ge arbetstagarna mera flexibla villkor för sin anställning. På detta sätt ger man också möjlighet att skapa fler arbeten än de som nu finns. Vi anser att en utredning av detta är nödvändig.

Herr talman! Arbetslöshetsbekämpningen är den viktigaste uppgiften för regering, riksdag och övriga samhällsaktörer under lång tid framöver. Särskilt viktigt är det att avskaffa den öppna arbetslösheten för ungdomar. Regeringens program är ett bra exempel på nytänkande och kraftfullhet. Att ungdomar blir bidragsberoende är förödande. Det måste vi förhindra genom offensiva insatser för jobb och utbildning. Då behövs inga åldersgränser i arbetslöshetsersättningen för att förhindra bidragsberoende. Arbetslöshetsbekämpningen ställer stora krav på uthållighet, flexibilitet kreativitet och ödmjukhet. Med ödmjukhet menar jag här att det inte är möjligt att lägga fast ett recept för arbetslöshetsbekämpningen och sedan slå sig till ro och vänta på resultatet. Det är i det här sammanhanget anmärkningsvärt att få höra de borgerliga företrädarna tala som om de aldrig har varit i närheten av regeringsmakten och ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Detta gör man efter endast fyra månader i opposition. I stället för denna fundamentalism är det mer angeläget än någonsin att ständigt våga pröva nya grepp och ompröva traditionella arbetsmarknadspolitiska medel. Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett femtiotal olika åtgärder i kampen mot arbetslösheten. Det är utmärkt. På så sätt kan flexibilitet uppnås. Därutöver krävs att de som har att praktiskt hantera åtgärderna vågar och förmår använda det svängrum som finns i åtgärdsbatteriet. Herr talman! Det som bekymrar mig och många andra är de prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden som regeringen lämnar i budgetpropositionen och som visar på en fortsatt hög arbetslöshet trots mycket stora insatser. Denna dystra bild förstärks när man tar del av den nyss presenterade långtidsutredningen. Jag tycker inte att det är rimligt att acceptera en öppen arbetslöshet om 4 - 5 % under överskådlig tid. Vi skall i det sammanhanget komma ihåg att om genomsnittet är så högt, betyder det att vissa delar av landet har en dubbelt så hög öppen arbetslöshet. Den situationen har vi i delar av Örebro län. Trots att det går bra för många företag och det nyanställs på många håll, uppgår exempelvis den öppna arbetslösheten till ca 10 % i Karlskoga. För ungdomar gäller nästan den dubbla andelen. Det är därför bra att regeringen håller dörren öppen för fler insatser om det visar sig nödvändigt. Jag tror att det dessvärre ganska snart kommer att bli nödvändigt att göra ännu mer på det arbetsmarknadspolitiska området. Det kommer också att bli nödvändigt att rikta speciella insatser till orter som har särskilt hög arbetslöshet. Herr talman! Jag inledde med att tala om flexibilitet när det gäller åtgärder mot arbetslösheten. Jag vill i det sammanhanget lyfta fram några synpunkter och idéer. Våra arbetsförmedlingar hinner i dag inte med att fullgöra sina uppgifter. Arbetslösa har berättat för mig att det ibland går tre till fyra månader utan att det tas någon kontakt från arbetsförmedlingen i syfte att ordna jobb eller utbildning. Det är för mig en oacceptabel situation, som för de arbetslösa är förnedrande och förstörande. Herr talman! En åtgärd som skulle kunna lätta på trycket hos arbetsförmedlingarna är att göra den särskilt upphandlade arbetsmarknadsutbildningen mer målinriktad. Det innebär att redan när utbildningen inleds skall siktet vara inställt på ett jobb som finns eller som kan tänkas finnas när utbildningen är klar. Länsarbetsnämnden eller arbetsförmedlingen skulle då i vissa fall kunna träffa avtal med utbildningsanordnare om utbildning med jobbgaranti. Kvaliteten och effektiviteten skulle höjas, och utbildningsanordnarnas kontaktnät på arbetsmarknaden skulle kunna tas till vara. Mer resurser skulle på det sättet kunna frigöras för dem som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden. I arbetslinjens anda skulle jag också vilja att det prövas om det är möjligt att omvandla del av den kontanta arbetslöshetsersättningen till pengar som ger meningsfulla jobb. Regeringen har föreslagit att man skulle skapa s.k. arbetsföretag med en huvudsaklig inriktning på det privata näringslivet. Det vore intressant att pröva en variant av detta inom kommun och landstingssektorn. Ett sådant arbetsföretag skulle t.ex. kunna vara en personalpool i äldreomsorgen. Det skulle vara en öronmärkt extra resurs som har möjlighet att ge de äldre välbehövlig omvårdnad utöver vad den ordinarie personalen hinner med. Dessutom skulle ett sådant arbetsföretag fungera som vikariepool. I dag är det ofta svårt att få fram vikarier med kort varsel. Det finns många tillfällen när det uppstår stora brister, bl.a. i äldreomsorgen, av det skälet att tiden är för kort för att få fram vikarier. Med den här modellen skulle dessa resurser finnas till hands när det uppstår vakanser. Herr talman! Detta skulle kunna vara en del i ansträngningarna att minska den öppna arbetslösheten.
Herr talman! Hans Karlsson sade att man kanske behöver satsa ytterligare pengar på nya arbetsmarknadsåtgärder. Då skulle jag vilja ställa en fråga. Av vilken anledning satsar man då 7, eller numera 5, miljarder på de nya anställningsstödet? Det innebär ju att man får 5 000 nya jobb och att varje jobb kommer att kosta 1 miljon kronor. Är det inte viktigare att satsa dessa pengar på andra ställen om man nu tycker att det finns behov av nya åtgärder? Jag finner det ytterligt förvånande att man använder dessa pengar på ett så enormt slösaktigt sätt när Hans Karlsson redan nu säger att det behövs mera pengar.
Herr talman! Jag vet inte om Kent Olsson lyssnade dåligt på vad jag sade i mitt anförande. Jag visade på att regeringen redan i budgetpropositionen håller en dörr öppen för ytterligare insatser. Jag tycker att det är näst intill oansvarigt att sedan prata om hur mycket varje jobb som det riktade anställningsstödet ger kommer att kosta. Det finns inte någon grund för att göra den typ av beräkningar som I mitt anförande pekade jag på att vi behöver en flexibilitet i arbetsmarknadspolitiken. Det förmådde inte den borgerliga regeringen skapa. Den socialdemokratiska regeringen anvisar nu en väg att slå in på.
Herr talman! Om Hans Karlsson anser att jag står för oansvariga uttalanden vill jag bara påpeka att jag citerade AMS-chefen Göte Bernhardsson. Han säger att RAS kan beräknas ge högst 5 000 arbeten. Med tanke på att det rör sig om 5 miljarder kronor blir det med enkel matematik 1 miljon per jobb. Detta kan inte vara en vettig användning av pengarna. Om man redan nu vet att man har behov av ytterligare insatser är det ju bättre att använda dessa pengar på ett effektivt sätt och inte gödsla ut dem. Om jag är oansvarig finns det flera som är det. En i stort sett enig svensk press och AMS-chefen säger att detta kommer att ge ytterst få jobb.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi väntar och ser vad RAS ger innan vi dömer ut den åtgärden. Därför menar jag att det är oansvarigt att stå här i riksdagen och tala om hur mycket varje nytt jobb kommer att kosta. Den regering som Kent Olsson har röstat på under de gångna tre åren har försatt oss i den här ytterligt allvarliga situationen när det gäller både arbetslösheten och den ekonomiska utvecklingen i landet. Det krävs ett åtgärdsbatteri med stor flexibilitet för att ta oss ur den. Om vi inte vågar pröva nya grepp lär vi fastna i den massarbetslöshet som många av oss ser som det största hotet i framtiden.

Herr talman! Arbetsmarknadsfrågorna gäller inte bara rätten till arbete och rätten att försörja sig själv. De handlar också om villkoren i arbetet och om rätten och möjligheten att få stanna kvar i arbetslivet hela vårt yrkesverksamma liv fram till ålderspensioneringen. Och detta utan att vi skall sorteras bort på grund av bristande kompetens, fel ålder, fel kön, fel efternamn eller fel språk. Om vi skall ha den ambitionen och den målsättningen krävs det en rad förändringar. Det krävs bl.a. en ny arbetsrättslagstiftning. Den lagstiftning som vi har i dag växte fram utifrån 70-talets industrisamhälle och utifrån hur vi då hade organiserat vårt arbetsliv. Då fanns det stora företag. Man hade ett direkt ägande, och det fanns stora arbetsenheter. Sedan dess har det hänt mycket i arbetslivet. Nu finns det indirekt ägande, nätverk och bolagiseringar inom koncerner. Den offentliga sektorn har också ändrat sin verksamhet. Där finns det i dag både en stark decentralisering och en stark central styrning. Nya företags och anställningsformer har också vuxit fram. Jag pratar då om entreprenörsskap, uthyrning av arbetskraft och konsulter som finns inhyrda i företag och olika verksamheter. Detta har hänt samtidigt som arbetsrättslagarna har varit oförändrade. Vad har då hänt. Jo, de nya verksamhetsformerna och de nya anställningsformerna har vuxit upp vid sidan om. Arbetsrättslagarna täcker inte längre det arbetsliv som finns i dag. Om vi tittar på vad som har hänt när det gäller anställningarna kan vi se att under det första halvåret 1994 var 75 % av dem som anställdes inte tillsvidareanställda utan de var visstidsanställda. Det är en form av anställning som inte heller täcks av lagen om anställningsskydd. Den kom till för att trygga arbetstagarnas rättigheter. Lagarna finns för en form av anställning. Verkligheten har utvecklat andra former. Det krävs en ny arbetsrättslagstiftning. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en arbetsrättskommission som skall bestå av parterna och vars uppgift skall vara att genom kollektivavtal förändra arbetsrätten. Detta är ett mycket lovvärt initiativ, men det räcker inte eftersom kollektivavtalen aldrig kommer att täcka hela arbetsmarknaden. De kommer inte att reglera detta med entreprenörskap och konsultverksamhet t.ex. Det räcker inte eftersom det inte kommer att fånga upp sådana problem som att säkra yttrandefriheten i arbetslivet. Det kommer inte att lösa en av vår framtids största frågor, nämligen rätten till kompetensutveckling för alla. Det kommer inte att lösa frågan med deltidsarbetslösas rätt till en högre tjänstgöringsgrad. Det kommer inte heller att kunna fånga upp den ojämna maktbalans som finns i dag mellan parterna när det gäller att kunna utveckla inflytande, höja statusen på arbetstagarna, påverka strategiska beslut som var man skall utlokalisera och var man skall lägga arbetstillfällen. Den här maktbalansen mellan parterna är själv kärnan i demokratin i arbetsrätten. Skall vi kunna förändra detta måste vi ha en ny arbetsrättslagstiftning som flyttar över makt från arbetsgivare till arbetstagare. Jag skall lyfta fram några av de frågor som jag anser att en arbetsrättskommitté skall behandla. Det är yttrandefrihet och rätten till kompetensutveckling, som är en fördelningspolitisk fråga. Det är också rätten att ha ett utökat inflytande. Nu ser jag att taletiden går mot sitt slut. Jag skall lämna frågan om arbetsrätt för att ägna de sista sekunderna till sextimmarsdagen, den kanske största frågan när det gäller att reformera arbetslivet. Att sänka arbetstiden är inte bara en fråga om sysselsättning. Det handlar också om att minska arbetsskador. Det handlar om att höja livskvalitet. Det är också en fråga om jämställdhet. I dag vet vi att kvinnor med små barn jobbar 30 timmar i veckan. De bekostar sin arbetstidsförkortning själv medan män i samma situation jobbar mer än 40 timmar i veckan. Detta är en en könsfråga likväl som det är en sysselsättningsfråga och en livskvalitetsfråga.

Herr talman! I den mycket omdebatterade överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna ställdes kravet från vårt partis sida att en omfattande allergisanering skulle påbörjas runtom i landet. Ett av Miljöpartiets stora vallöften var just att allergisanera skolor och daghem. Vårt kemikalieintensiva samhälle med oerhörda mängder av kroppsfrämmande ämnen har med ganska stor visshet framtvingat en fullständig allergiexplosion. Allergierna ökar i takt med ökad användning och icke naturliga ämnen. År 1994 firades att 10 miljoner kemiska ämnen hade kunnat framställas på vår jord. En sådan mängd ämnen är svår att överblicka. Samtidigt är kemister världen över väl medvetna om kemikaliesamhällets påverkan på vår miljö och hälsa. Herr talman! Vi kan föreställa oss att vi bygger upp en pyramid av dessa ca 10 miljoner kemiska ämnen. De enda ämnen vilkas allergiframkallande verkan och skadeeffekter vi känner till är de som utgör den översta toppen av denna pyramid. Om övriga ämnen, som är den allra största delen, vet vi praktiskt taget ingenting när det gäller allergiframkallande verkan m.m. Ändå tillverkas de och släpps ut i vår närmiljö. En kemisk förening som visar sig ha en viss skadeverkan antas bara ha denna egenskap. Men det visar sig att ju längre tiden går med användning av ett visst ämne desto mer ökar risken för ytterligare biverkningar. Detta är nu fallet med nonylfenol, som visat sig ha ödesdigra östrogena verkningar efter att i 40 år ha ingått i plaster och tvättmedel. Alla dessa ämnen kommer genom framställning och användning i produktionen ut i vår närmiljö och ingår sedan i olika kretslopp. Artfrämmande ämnen anrikas i växter och djur och hamnar till slut i människokroppen. Vid vetenskapliga undersökningar har det visat sig att när trafikintensiteten ökar så ökar t.ex. också antalet fall av hästallergier. Detta låter absurt, men vid en ökad halt av föroreningar från biltrafiken blir barn mer allergiska, och i detta fallet ökar alltså allergier mot hästar. Vi vet att var tredje människa är allergisk, och inom en snar framtid är vartannat barn som börjar skolan allergiskt. Närmiljön i skolor och daghem innehåller ämnen som framkallar allergier. Kemiska ämnen finns i inandningsluften, och partiklar som rivs upp från mattor påverkar hälsan. Limmet i mattor och väggbeklädnader avger lösningsmedel, och flytspackel som använts flitigt måste saneras bort. Därför är det nu verkligen tillfredsställande att en allergisanering kommer i gång. Flera kommuner ligger i startgroparna och har signalerat att allergisaneringen kommer i precis rätt ögonblick samtidigt som många människor kommer att bli hjälpta med ett stort problem. Det gäller ju inte bara att angripa symtomen utan också att komma underfund med orsakerna. Herr talman! I rådande läge är arbetslösheten stor i byggbranschen, uppemot drygt 35 %. Allergisanering är ett av medlen för att komma till rätta med byggarbetslösheten. En allergisanering kommer att innebära att kommuner och landsting som nu ligger i startgroparna får en chans att påbörja sina saneringar med hjälp av ett bidrag på 25 %. Allergisaneringen innebär lättnad och hjälper ett stort antal människor ur hälsosynpunkt, och ca 25 000 nya jobb skapas för byggarbetarna. Herr talman! En annan stor fråga för Miljöpartiet de gröna är, som Birger Schlaug sade, att dela på jobben genom att införa en arbetstidsförkortning. Miljöpartiet vill under den här mandatperioden införa en sänkning av arbetstiden med två timmar i veckan under 1995 och med fem timmar i veckan före år En sänkning av arbetstiden där ca en tredjedel av tiden ersätts med nya jobb skulle ge i storleksordningen 130 000 nya arbetstillfällen. Det är en viktig faktor i bekämpningen av arbetslösheten att sänka arbetstiden. Vi ser nu att industrin går bättre och får en ökad orderingång. Men med uppgången i order följer tyvärr inte att arbetstillfällena ökar i samma takt. Genom införandet av datorer och robotar och genom rationaliseringar finns det nu inte förutsättningar för så många arbetstillfällen. En sänkning av arbetstiden skulle medföra att effektiviseringen kan behållas men med en mänskligare aspekt. En sänkning av lönearbetstiden leder till att förutsättningarna för såväl verklig jämställdhet som livskvalitet i ett vidare perspektiv kan uppnås. I vår stressade samhälle försäkras individen genom en arbetstidsförkortning bättre möjligheter att förena lönearbete med fritid och eget arbete. Herr talman! Flera yrken är skadebenägna. Yrkesskador i form av belastningsskador utmynnande i dåliga ryggar och axelskador finns inom vården och framför allt i byggbranschen. Bygghälsan visar att belastningsskadorna utgör 74 % av antalet registrerade arbetsskador. Inom byggbranschen skadas 1 av 15, medan 1 av 34 skadas inom övriga arbetslivet. Totalt inträffade 9 400 arbetsolyckor år 1991. Dessa arbetsolyckor resulterade i totalt 174 000 sjukdagar. Statistiskt visas att skadefrekvensen är störst under arbetsdagens två sista timmar, då de flesta olycksfallen inträffar. Om belastningar sker under kortare tid per dygn återhämtar sig kroppen snabbare. Att i byggbranschen införa kortare arbetstid om 6 timmars arbetsdag skulle med stor sannolikhet reducera arbetsolyckorna. Inom offentlig sektor har flera försök gjorts med arbetstidsförkortning vilka visar att sjukfrånvaron minskar och anställda mår psykiskt bättre. Försöken är också gjorda inom befintlig budget. En samhällsekonomisk vinst görs genom minskade uttag på akassa, socialbidrag, försäkringskassa samt minskad barnomsorg. En arbetstidsförkortning ger alltså fler arbetstillfällen och bidrar till minskade arbetsskador och färre sjukdagar.
Herr talman! Barbro Johansson kom till slut in på det som var ämnet. Jag kände mig ett tag förflyttad till en allergidiskussion. Jag förstår i och för sig att Barbro Johansson hellre diskuterar allergiproblem, vilka i sig själv är angelägna, än att diskutera sysselsättning. För att få igenom ert program på 2 miljarder kronor har ni i mycket stor omfattning sålt allt annat. Som jag tidigare konstaterade är ni beredda på att varje arbetstillfälle skall kosta en miljon för att få igenom litet allergisatsning och bli omsluten av den stora socialdemokratiska ramen. Detta är förvånansvärt. Det här kostar pengar. Jag skulle vilja ställa frågan till Barbro Johansson: Hur tror Barbro Johansson att kommunerna skall klara av detta? Det bygger faktiskt på att kommuner och landsting i väldigt stor omfattning står för pengarna. Kommuner och landsting har beroende på en massa åtgärder som regeringen har gjort och föreslår i årets budget inte speciellt god ekonomi. Skall man låta kommuner och landsting betala hela den stora summan för allergisanering i detta projekt?
Herr talman! Vi anser att en allergisanering är oerhört viktig, Kent Olsson. Jag har varit i kontakt med flera kommuner. Ett socialdemokratiskt kommunalråd ringde mig och sade att de hade 57 miljoner liggande som väntade på detta och att allergisaneringen kommer i precis rätt ögonblick. Den kommer att starta med en gång. De ville ha hjälp med information och utbildning i hur man allergisanerar rätt. Allergisaneringen är också tänkt att kunna ske i bostäder. Det gäller inte bara kommuner och landsting. Man kan tänka sig detta projekt kommer att bekosta allergisanering även för staten och privatpersoner. Det är statistik på väg som Kommunförbundet framställt. Men den har ännu inte kommit. En del har redan startat, och oerhört många kommuner känner att detta är något verkligt. De ligger alltså i startgroparna.
Herr talman! Det är trevligt att höra att vi har kommuner med god ekonomi och att de är så alerta att de ringer och frågar för att passa på de här pengarna. Jag har dock hört motsatsen. Än sämre ekonomi skulle de väl få om Miljöpartiets förslag om sex timmars arbetsdag skulle införas. Då skulle kommunerna verkligen knäa, med tanke på att Miljöpartiet inte vill ha några sänkta löner. I sitt system förutsätter man att lönerna skall vara som de är. Men fortfarande talar Barbro Johansson bara om allergisaneringen. Jag förstår det, jag förstår att Miljöpartiet innerst inne skäms för att man stödjer Anders Sundströms förslag, och därför pratar man bara allergisanering. Det andra talar man tyst om, för det är egentligen ett oerhört dåligt förslag, och det tycker säkert Barbro Johansson med.
Herr talman! Först vill jag naturligtvis bemöta det Kent Olsson sade om allergisaneringen. Det är vår stora fråga, och vi är oerhört glada i Miljöpartiet över att detta äntligen kommer till stånd. Vi vet att det kommer att ge ca 25 000 nya jobb. Är det inte bra, Kent Olsson, i ett sådant stort byggarbetslöshetsområde? Apropå RAS och de pengar som ligger invävda i tuben, de sexton miljarderna som kommer i kompletteringspropositionen, har även moderaterna lagt in 7 miljarder i sin budget. Likadant är det med det man satsar på det privata näringslivet. Därför undrar jag över att moderaterna är så otroligt emot detta. Självklart måste man ge och ta i en överenskommelse. Vi hade naturligtvis gärna sett att vi fått en större begränsning för företag, men vi fick i alla fall in en begränsning på 500 anställda. Alla undersökningar visar att 70 % av dem som blir nyanställda är långtidsarbetslösa. Det bekräftade AMS-chefen i går. 50 % av dessa, som är 50 000 om man bara gör en beräkning, skulle vara människor som har varit arbetslösa över ett år.

Herr talman! Kvinnorna i Sverige har 1994 skrivit historia. Sveriges regering består av hälften kvinnor och hälften män, och här i riksdagen har vi flest kvinnor i världen. Anledningen till att detta har kunnat uppnås är säkerligen att de svenska kvinnorna är friast i världen. Vi har en stark ställning på arbetsmarknaden, och vi kan tack vare vårt välfärdssystem kombinera arbete och familj. För oss socialdemokratiska kvinnor är det en självklarhet att slå vakt om det vi har uppnått hittills, men också att ta fortsatta steg framåt. Därför måste vi nu på allvar diskutera framför allt hur kvinnors arbetsmarknad kommer att se ut i framtiden. Det är ett faktum att kvinnorna hittills har klarat sig bättre från arbetslöshet än männen. Under de tre gångna åren har arbetslösheten varit högre för män än för kvinnor, och förvärvsfrekvensen har sjunkit mer för män än för kvinnor. Men orosmolnen hopar sig. För fler kvinnor än män miste sina jobb 1994. Skillnaden i öppen arbetslöshet mellan kvinnor och män minskar. 1993 var den De typiska kvinnojobben försvinner inom administration, förvaltning, vård och omsorg. Det är en strukturell förändring av kvinnors arbetsmarknad som smyger sig på. Här finns ingen dramatik i form av jättenedläggningar. Här sker det successivt. Men framtiden borde kunna tillhöra kvinnorna. Vi kommer att se en tillväxt inom det privata näringslivet, inom industri och service. Och inom industrin försvinner många tunga jobb. En bättre arbetsorganisation, med mindre av monotona enkla arbetsuppgifter, borde göra det lättare för kvinnor att få jobb där och utveckla sina kunskaper. Framtidens arbetsmarknad kommer också att kännetecknas av höga kompetenskrav, goda språkkunskaper och god förmåga till kommunikation - kompetenser som borde ge kvinnor en fördel. Vi vet t.ex. att kvinnor i högre utsträckning än män deltar i utbildning. Men för att dessa, som det kan tyckas goda förutsättningar för kvinnors arbete i framtiden skall kunna infrias krävs det också handling och politisk styrning. Därför tycker vi socialdemokratiska kvinnor att det är viktigt att vi slår fast vissa principer för framtiden. För det första är grundbulten den gemensamma sektorn. Den har stor betydelse för kvinnors möjlighet till förvärvsarbete, dels därför att den gör det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta, dels därför att den ger många kvinnor arbete. Vi anser därför att vi måste slå vakt om det gemensamma, och vi anser att de besparingar som måste göras i första hand skall gälla transfereringarna. För det andra tycker vi att principen om kvinnors lika rätt till arbete är viktig. Ett eget arbete, med en lön som man kan leva på är grunden för kvinnors frihet och oberoende. Kampen mot arbetslösheten är det absolut viktigaste. Särskilda insatser måste riktas mot kvinnor över 45 år. För det tredje skall kvinnor ha lika rätt till heltid. Principen på arbetsmarknaden skall vara att det är heltidsarbete som erbjuds. Vill man jobba mindre skall det gå bra. Men i botten skall man ha en heltidstjänst. Det kräver också förändringar i lagen om anställningsskydd. För det fjärde måste principen vara lika lön för likvärdigt arbete. Det är oacceptabelt att det fortfarande, 1995, finns löneskillnader mellan kvinnor och män som enbart beror på kön. Här krävs det förändringar i jämställdhetslagen. Men det viktigaste är att parterna på arbetsmarknaden drar i gång ett systematiskt och intensivt arbete för att komma till rätta med löneskillnaderna. För det femte skall kvinnor ha lika rätt till kompetensutveckling i arbetet och lika rätt till det goda arbetet. Kvinnor har fortfarande mer okvalificerade, monotona och ofria arbeten än män. De är därför överrepresenterade i arbetsskadestatistik, och de förtidspensioneras i högre grad än män. Detta är oacceptabelt. Här krävs det särskilda program som riktar sig just mot kvinnors arbetsmiljö. För det sjätte skall kvinnor ha lika rätt till arbete i chefsställning. Alltför få kvinnor är chefer, särskilt inom det privata näringslivet. Mycket kunskap, kompetens och konkurrenskraft går förlorad i och med den sneda chefsrekryteringen. Det har vi helt enkelt inte råd med. Slutligen anser vi att kvinnor skall ha lika rätt att bli företagare. Vi tycker därför att det är bra med den kraftiga satsning som nu föreslås från regeringens sida när det gäller stöd till kvinnliga företagare. Men det finns väldigt mycket mer att göra på den regionala nivån. Vi socialdemokratiska kvinnor tar avstånd från de nyliberala påfund som finns i debatten, sådana som pigavdrag, vårdnadsbidrag, ökade löneskillnader och andra liknande förslag som enbart syftar till att skapa ett a och ett b-lag på arbetsmarknaden. Vi socialdemokratiska kvinnor vill förbättra jämställdheten mellan könen, inte försämra den. Vi vill stärka kvinnors ställning i samhället, inte försvaga den.
Herr talman! Jag blev mycket glad när jag hörde Berit Andnor tala om denna viktiga fråga, jämställdhet mellan könen i arbetslivet. Vänsterpartiet har avsatt 2 miljarder till det vi säger är en kommunakut. De här pengarna har vi avsatt just för att vi skall kunna rädda hem de 40 000 kvinnor som i dag går på utbildningsavtal och som riskerar att gå ut i öppen arbetslöshet från april och framåt, därtill de 12 000 - 13 000 som riskerar att sägas upp på grund av den dåliga kommunala ekonomin. Vi har också avsatt 900 miljoner inom arbetsmarknadspolitiken för att LAN skall kunna användas som stöd i den kommunala sektorn, för att bibehålla kvinnor i arbete. Vi har lagt fram ett förslag om lagstiftning för att deltidsarbetslösa skall ha företräde till fler arbetstimmar när de blir lediga. Kommer Socialdemokratiska kvinnoförbundet att stödja det förslaget? Vi har lagt fram ett förslag till lagstiftning för att deltidsarbetslösa skall ha företräde till fler arbetstimmar när de blir lediga. Kommer det socialdemokratiska kvinnoförbundet att stödja det förslaget? Vidare har vi lagt fram ett förslag om en lagstiftning för att uppnå lika lön mellan könen nu. Det finns en sådan lagstiftning - det är bara att hämta hem den till Sverige. Den fungerar i Kanada och kan fungera här. Kommer vi att få stöd när det gäller det förslaget? Vi har också lagt fram förslag om att ändra arbetsskadebegreppet - ett område som direkt berör kvinnors möjligheter. Kvinnornas arbetsskador produceras just på det sätt som Berit Andnor beskriver. Min fråga blir alltså: Kan vi förvänta oss stöd från det socialdemokratiska kvinnoförbundet på de här områdena?
Herr talman! De socialdemokratiska kvinnorna och den socialdemokratiska regeringen har lagt fram ett förslag till budget som just utgår från den princip som jag tidigare nämnde: Vi skall sanera statsfinanserna och vi skall sätta kampen mot arbetslösheten främst. Vi kommer aldrig att kunna komma till rätta med det usla ekonomiska läge som vi hamnat i om vi inte får ned arbetslösheten. Som jag och regeringen ser detta är det allvarligaste hotet mot jämställdheten just den höga arbetslösheten. Den kommer att slå hårdast mot kvinnorna och den kommer att direkt motverka jämställdheten mellan könen. Därför har vi satt kampen mot arbetslösheten främst. I vårt förslag till budget finns det ett omfattande program som just syftar till att få ned arbetslösheten. Det är ett omfattande program som inkluderar utbildning och riktade insatser som krävs i den mycket speciella situtation som vi nu befinner oss i. Jämställdheten går som en röd tråd genom statsbudgeten. Vi föreslår en rad åtgärder som just skall främja jämställdheten mellan könen. Vi socialdemokratiska kvinnor och den socialdemokratiska regeringen har valt att prioritera detta med att värna den gemensamma verksamheten. Verksamheten i kommuner och landsting är oerhört viktig. Därför skall nedskärningar på det området absolut komma i sista hand, eftersom det här är avgörande för jämställdheten men också för jämlikheten i samhället. Därför har vi valt att göra de nedskärningar som ändå måste göras inom transfereringssystemen. Det är ett val som vi socialdemokratiska kvinnor står bakom. Vi backar fullständigt upp här.
Herr talman! Jag har läst budgetpropositionen och också just de beskrivningar som Berit Andnor refererar till. Jag kan konstatera att det är väldigt lätt för Vänsterpartiet att ställa sig bakom beskrivningarna av verkligheten sådan den är. Det gäller då ojämlikheten mellan könen och behovet av åtgärder. Där finns det inga meningsskiljaktigheter. Däremot saknar jag de konkreta och skarpa förslagen - de direkta åtgärderna. Vänsterpartiet har lagt fram sådana förslag. Det är ju så att vi inte genom att inte införa ytterligare nedskärningar kan rädda de 50 000-60 000 kvinnor som går ut i arbetslöshet från april och framöver - de finns där. Det krävs åtgärder för att rädda deras sysselsättningstillfällen. Det krävs också åtgärder för att få i gång en likalönesättning mellan könen och få bort lönediskrimineringen. Vi tycker likadant. Men var finns de skarpa konkreta åtgärderna från socialdemokratins sida? Jag håller med om gjorda verklighetsbeskrivning och delar uppfattningen att åtgärder behövs, men jag saknar förslagen. Låt oss då göra det enkelt! Vi i Vänsterpartiet har ju lagt fram förslag. Kan vi få ert stöd?
Herr talman! Vårt förslag till statsbudget innehåller ett av de mest omfattande program som någonsin har lagts fram när det gäller kampen mot arbetslösheten. Jag tror, Ingrid Burman, att vi är överens om att just kampen för kvinnors lika rätt till arbete är det absolut viktigaste för jämställdheten i vårt samhälle. Om vi inte klarar att få ned arbetslösheten kommer kvinnors ställning att allvarligt undermineras. Det har varit utgångspunkten i vårt arbete. Det finns en mängd konkreta förslag. Dessa finns beskrivna framför allt i Arbetsmarknadsdepartementets bilaga och syftar just till att föra kampen mot arbetslösheten mycket hårt och intensivt under de kommande åren. Detta gynnar kvinnor och kommer även att gynna jämställdheten mellan könen. Vidare finns det en rad konkreta förslag. T.ex. när det gäller deltidsarbetande har jämställdhetsministern tagit initiativ till diskussioner med parterna. Hon har också lett en diskussion med parterna som har handlat om att driva frågan om rätten till lika lön för likvärdigt arbete. Jag kan hålla med Ingrid Burman om att det krävs ytterligare insatser här. Den kritiken framförde vi själva för ungefär ett år sedan när den senaste förändringen av jämställdhetslagen lades fast. Vi har för avsikt att om ungefär ett år komma tillbaka med en särskild jämställdhetsproposition och låta den jämställdhetsdelegation som nu är tillsatt under det kommande året arbeta med dessa frågor. Stegen måste tas framåt. Därom är vi överens. Vi skall inte nöja oss med det vi uppnått. Kampen gäller nu rätten till arbete och att vi samtidigt får möjlighet att sanera statsfinanserna. Det är viktigast när det gäller kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Herr talman! Min debut i riksdagen samma dag som budgetpropositionen lades fram gjorde att jag som tidigare kommun och landstingspolitiker ställde mig alltmer frågande till regeringens politik. Jag hade nog ändå inte velat tro att Socialdemokraterna skulle göra så litet för att hjälpa de arbetslösa. Jag mötte före valet flera resignerade människor som vantrivdes med sin arbetslöshet, som i sin situation inte vågade lita på fyrpartiregeringen och som trodde att Socialdemokraterna skulle göra mera. De här människorna sade: Vi står ut till hösten. Då ändrar det sig. Man syftade på valet. Vad skall då dessa arma människor tänka i dag? Måste de vänta till nästa val? Arbetsmarknadspolitiken kan inte ensam bära ansvaret. Det handlar om den ekonomiska politiken i stort, maximalt med näringspolitiska insatser och regionalpolitiska insatser - ett område där det i dag i stället finns en stor oro för att miljonerna skall försvinna. Det är ett skräckscenario för oss kvinnor. Det handlar också om utbildningspolitiken. Från den onda cirkeln måste vi in i den goda med ökad tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättrade statsfinanser. Regeringen måste sluta cirkla runt den onda cirkeln och våga bryta ansatsen och stanna upp för att ta sig in i den goda. Första steget är en strategi för tillväxt. Varje svenskt hushåll skulle i dag ha haft 140 000 kr mer i inkomst om vi sedan 1970 hade haft samma tillväxt som övriga OECD-länder. Och än slank hon hit, och än slank hon dit, och än slank hon ner i diket ... Ner i diket återfinns just som rubrik i NBER-rapporten Välfärdsstat i omvandling. Att ta sig upp handlar om långsiktighet. Det handlar om långsiktigt sänkta arbetsgivaravgifter - inte om att samtidigt höja arbetsgivaravgifterna med den ena handen och att kortsiktigt sänka med den andra. Då uppstår det förvirrande motpoler för arbetsgivaren. Skall man i efterhand skicka pengar till arbetsgivaren och buga och tacka för dem som anställts efter den 1 januari, eller hur är det tänkt? Småföretagarna deklarerar klart att de inte vill ha den typ av stöd som regeringen nu lägger fram i miljarder genom RAS i ett konjunkturläge där företagen ändå måste nyanställa. Är det månne detta företagen väntar på? Övertidsuttagen inom industrin ökar ju återigen och ligger nu på 4,5 %. Vågar man inte anställa nya? Detta måste regeringen ta ansvar för. Varför inte ta vara på den positiva rörlighet som ändå finns på arbetsmarknaden? SCB har visat att arbetslösheten år 1993 låg på 356 000 personer. 1994 var det en minskning med 16 000. Det kan tyckas litet, men tittar man noga på rörligheten så ser man att Och faktiskt - 290 000 personer fann ett arbete! Omkring 32 % fick alltså ett arbete före årets slut. Regeringen talar om arbetsföretag, att i statlig bolagsform statsanställa arbetslösa och hyra ut dem. Hur frivilligt det än kan låta, skulle jag som arbetslös inte tycka att detta är ett positivt system. För mig skulle det handla om att bli en sorts diversearbetare som skulle utföra både det som jag har kompetens för och det som jag inte har kompetens för. Samtidigt som jag skulle vara med om att ofrivilligt slå ut familjeföretag skulle jag bli en s.k. statsanställd arbetslös. Ett av regeringens förslag tycker jag är bra. Det är förslaget om datotek, där stat och kommun tar ett gemensamt ansvar för att utbilda arbetslösa i datoranvändning. Det är att använda tiden på ett bra sätt. Men detta är det oerhört tyst om från regeringens sida. Däremot är det förkastligt att sätta en åldersgräns för ungdomar som kvalificerat sig till arbetslöshetskassa. Det är inte så mycket pengarna det handlar om som diskrimineringen av den enskilde. Varför skall regeringen fastställa när den enskilde skall betraktas som vuxen? Skall kommunerna vara garanten för något slags myndighetsålder, och varför just 20 årsgränsen? Återför i stället en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi kristdemokrater vill starta skatteväxlingen för miljön nu. Vi har inte tid att vänta längre. Vi föreslår en avgift på hushållsavfall som också ger resurser att sänka arbetsgivaravgiften. Min erfarenhet från kommun och landstingspolitik försätter mig i ett ytterligare dilemma. Samtidigt som jag gläds över varannan damernas får jag panik när jag tänker på de anställda med lägst lön i kommuner i landsting. Enligt regeringen måste kommunerna liksom övriga parter på arbetsmarknaden bidra med ansvarsfulla och långsiktiga löneavtal. Samtidigt står kommunerna inför en bister verklighet. Under de närmaste två åren räknar man med 24 000 färre tjänster i den kommunala verksamheten. Kommunernas utrymme minskar med 18 miljarder. Jag vill ha ett könsneutralt värderingssystem, så att personer i omvårdnaden kan värderas upp. Det handlar ju mest om kvinnor. Men regeringen vingklipper kommunerna, där en stor del av kvinnorna jobbar i just den offentliga sektorn. Vi kristdemokrater vill styra över runt 5 miljarder till vård och omsorg och avvisar förslaget om 1 % av egenavgifterna som slår hårt mot låginkomsttagarna. Herr talman! Det finns oerhört mycket att göra på arbetsmarknadspolitikens område.

Herr talman! Sysselsättningspolitik m.m. är rubriken för det sista blocket i den allmänpolitiska debatten som nu är inne på tredje dagen. Jag tror att mitt anförande lutar åt "m.m.". Under de rubriker som tidigare har debatterats under veckan har man också haft många uppslag om hur man skall komma till rätta med den fruktansvärt höga arbetslösheten. Det handlar givetvis om statens finanser som måste komma i balans för att ränteläget skall sjunka och en aktiv näringspolitik som inte är baserad på tron att allt ordnar sig självt. Marknadskrafterna finns, men att de inte ordnar allt tycker jag att vi har lärt oss efter dessa år. Arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och kommunernas ekonomiska fördelning är viktiga pusselbitar i arbetet med att komma till rätta med den höga arbetslösheten. En fråga som i framtiden blir av yttersta vikt för sysselsättningen i kommuner och landsting är utformningen av det förändrade skatteutjämningssystemet. Som förslaget ser ut i dag skulle ett stort antal Värmlandskommuner drabbas mycket hårt. Den sammanlagda förlusten för kommunerna i Värmland skulle bli 290 miljoner. Fyra kommuner skulle nå taket på 2 000 kr i minskade bidrag per invånare. Det skulle innebära en skattehöjning på upp till 3,50 kr i de hårdast drabbade kommunerna. Hagfors, min hemkommun, är en av dessa. Det handlar om kommuner som redan tidigare ligger i topp när det gäller skatteuttag, så det är inte en ralistisk väg att gå för att kompensera bortfallet. Det som återstår är besparingar, vilka innebär minskad sysselsättning, i all synnerhet i vård och omsorg. Omräknat handlar det om 1 500 Vård och omsorg med i huvudsak kvinnliga anställda kommer att få ta de stora smällarna i glesbygdskommuner som redan tidigare har stora problem med arbetsmarknaden. När man ser denna framtidsutveckling säger man att detta bara inte får ske. Jag har full förståelse för att det finns stora problem även i andra delar av landet. Men de föreslagna förändringarna är för drastiska och får orimliga sysselsättningseffekter. Följden blir sämre vård och omsorg. Jag vet att ett utredningsförslag skall ses över innan det blir en proposition. Men Kommunförbundet har tyvärr godkänt förslaget. Jag hoppas verkligen att man trots detta gör en radikal förändring innan förslaget läggs fram för beslut i riksdagen och att man också låter sysselsättningseffekterna väga tungt. Det blir annars de glesbefolkade delarna av landet som drabbas, vilka redan tidigare har hög arbetslöshet och höga kommunalskatter. Det vore orimligt. Det skulle också kunna leda till motsättningar som vi definitivt inte är betjänta av i dag. Jag vill också nämna en sak som å andra sidan är positiv från kommunalekonomisk synpunkt. Genom ett beslut i december 1994 har vi i princip återgått till det gamla systemet för arbetslöshetsförsäkring som vi har haft i ca 50 år i detta land, vilket sopades bort genom ett beslut av den borgerliga riksdagsmajoriteten våren 1994.

Det skulle innebära skattehöjningar på både tre och fyra kronor i en del av arbetslösheten hårt drabbade kommuner. Det var mycket bra både för de arbetslösa och för kommunernas ekonomi. Det var ett klokt beslut. Herr talman! Jag hoppas och räknar med att man i regeringen visar samma klokhet när man utformar förslaget till förändring av skatteutjämningssystemet.

Herr talman! I sysselsättningspolitiken finns det inga snabba lösningar. Jag vill bestämt varna för smörbytteteoremet, det som säger att arbete är som smör - tar någon en klick så blir det mindre kvar för dem som kommer efter. I själva verket är situationen den att den som jobbar intensivt också skapar nya jobb åt andra. Det stora dilemmat och problemet som vi har är kompetensbristen. I kompetens har vi i Sverige halkat efter både västvärlden och Stillahavsasien på väsentliga punkter. Den svenska industrin verkar i branscher som i väldigt mycket har sin framtid bakom sig. Den bygger på uppfinningar som gjordes vid förra sekelskiftet. Jag behöver bara erinra om sådana produkter som malm, pappersmassa, kylskåp, bilar, kullager och telefoner - allt är produkter från förra sekelskiftet. De nya jobben måste skapas i näringslivet, och det innebär att vi framöver också måste få en betydligt högre kompetens på mer spännande områden i svenskt näringsliv. Vi måste därför vidta en rad åtgärder. Vi måste bevara svenska uppfinningar i Sverige. Stockholm. Den tillverkas inte längre. Den första platta bildskärmen gjordes i Göteborg. Den tillverkas i Japan. Det första vävnadsvänliga röntgenkontrastmedlet gjordes i Malmö. Det tillverkas i Norge. De svenska forskarna är eftersökta. Ett sådant företag som Canon har tolv man som har som enda uppgift att leta i de stora internationella databaserna för att hitta personal att rekrytera till Canon. Det finns inget svenskt företag som rekryterar på det sättet. Vi behöver behålla våra forskare kvar i Sverige. Vi behöver stimulera våra företag att satsa på forskning, informationsteknologi och att rekrytera kompetens till företagen. Där brister vi rejält. Ett tydligt exempel på detta är att det enda område som har fått rejält med forskningsmedel på senare tid är den medicinska forskningen, ofta beroende på att man där har tillgång till en rad fonder utöver de statliga. Därför har vi också en läkemedelsindustri som befinner sig på internationell toppnivå, detta till skillnad från många andra områden inom svensk industri. Vi behöver också ligga i rätt branscher. Nästa Kondratiev-våg kommer enligt alla bedömare att handla om optik, om gen och bioteknik, om ren mat, om solar och miljöteknik, om datakommunikation - inte hårdvara men kommunikation. Detta är branscher där vi i dag är tunna på forskningssidan. Vi är ett litet land, och vi kan inte täcka allt, men vi behöver hitta nischer på de här områdena. Alla studier av tillväxt och sysselsättningstillväxt visar att det som är grundläggande för att man skall få "go" i näringslivet är att man satsar på bra universitet för forskning och utbildning. Utomlands räknar man nu med ett universitet per halvmiljon invånare. Vi har inte ens ett per miljon invånare. Vi måste också satsa på infrastruktur, framför allt flyg och informationsteknologi. Dessutom behöver vi ett bra kulturliv med kvalitet för att få en tillräckligt kreativ massa i samhället. Vi har i Sverige som vanligt halkat efter när det gäller långtidsutbildade. I Sverige är 12 % långtidsutbildade, i USA är det 25 %. I våra övriga konkurrentländer ligger siffran mellan 14 % och 17 %. Civilingenjörsutbildningen i Sverige är i längd bara två tredjedelar av motsvarande utbildning i våra konkurrentländer. I fråga om civilekonomutbildningen ligger resurserna och kvaliteten med ett undantag, nämligen Stockholm, lägre än konkurrentländernas. Det här är problem som leder till sysselsättningsproblem. Vi behöver fler universitet, inte lyxlirare som kommer in för en tillfällig genomgång under ett år vid ett universitet där inga resurser för utbildning finns. Vi behöver en forskning med kvalitet för att få fram spetsteknologi och inte plottra bort resurserna på småhögskolor. Vi behöver koppla universiteten till näringslivet, skapa tjänstekombinationer som gör det möjligt att samtidigt grundforska och vara ute i tilllämpad forskning ute på företagen. Vi behöver informationsteknologisatsningar. Vi behöver flyg och broförbindelser och bättre vägar generellt, därför att vi ligger långt från våra marknader och därför att vi behöver ett kulturliv med kvalitet. Det gäller att ta vara på de resurser vi har i Sverige. Vi måste bli världsledande i vissa av framtidsbranscherna i nischer. Det här kan man inte åstadkomma på något annat sätt än genom en bred satsning på grundforskningen. Man kan aldrig kommendera fram forskningsresultat, men med goda breddresurser kommer det att bli genombrott, än här och än där, och det gäller att ta vara på dem. Vad vi behöver är alltså en bred kompetenshöjning på alla nivåer i det svenska samhället. Inser man inte detta kommer kräftgången och arbetslösheten att fortsätta.
Herr talman! Äntligen har frågan om ökad jämställdhet mellan kvinnor och män lyfts fram i ljuset. Men hittills har det faktiskt mest handlat om ökad kvinnorepresentation, dvs. fler kvinnliga landshövdingar, ministrar och verkställande direktörer. Jag vill på inget sätt förringa betydelsen av att fler kvinnor kommer in i slutna rum, det som av tradition har varit männens spelrum - tvärtom - men vi måste ha i minnet att den här ynnesten bara är förbehållen ett fåtal. Vad vi däremot nu på allvar måste börja diskutera är principen om lika lön för kvinnor och män, som Berit Andnor nyss nämnde. I går fick vi genom SCB veta att löneskillnaderna mellan kvinnor och män som avslutade gymnasieutbildningen på 80-talet uppgår till hela 30 000 kr per år, och det är ju helt förskräckligt. Den här skillnaden hittades dessutom bland kvinnor och män i samma yrken. Trots att vi har en jämställdhetslag och trots att Sverige har ratificerat ett antal internationella konventioner har vi alltså fortfarande betydande löneskillnader mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Fortfarande styrs nämligen lönebildningen av traditionella föreställningar om mäns respektive kvinnors olika ekonomiska behov och av det faktum att traditionellt manliga arbetsuppgifter värderas högre än kvinnors. Att ändra på lönesättningen handlar både om att förändra attityder och om att förändra lagstiftning och arbetsvärderingskriterier. Såväl fackliga organisationer som arbetsgivare har ett direkt ansvar för att framtidens arbetsvärdering blir saklig och korrekt och att den bidrar till att utjämna osakliga löneskillnader. Ett sätt att komma till rätta med de arbetsgivare och fackföreningar som medverkar till könsdiskriminerande lönesättning är att JämO får utökade möjligheter att ingripa i förhållande till vad dagens lagstiftning medger. Tyvärr finns en tydlig tendens till att kvinnors arbetsuppgifter konsekvent undervärderas, och därför måste arbetet med att ta fram ett helt nytt arbetsvärderingssystem intensifieras. Som Ingrid Burman nämnde tidigare finns exempel att hämta från Kanada, som troligtvis har världens mest framgångsrika lagstiftning mot lönediskriminering och könsrelaterade löneskillnader. Trots att arbetsmarknadens parter säger sig verka för lika lön mellan könen i arbetslivet förekommer alltså betydande lönediskriminering. Därför tycker vi att det är hög tid att lagstiftningsvägen ge parterna ett redskap så att de kan uppfylla sina mål. Sveriges kvinnor är hjärtligt trötta på att vänta på lika lön. Vi kan inte, Berit Andnor, vänta till dess att statsfinanserna är sanerade. Jämställdhet kan inte få vara en lyx i goda tider. Därför har Vänsterpartiet i en särskild motion krävt att regeringen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till lagstiftning liknande den som finns i Kanada. Herr talman! Om det nu skulle finnas en rättvisa i arbetslösheten skulle det möjligtvis vara att den har drabbat alla kategorier. Nu har ju konjunkturen vänt, och antalet lediga platser ökar, men kravet på de sökande till de lediga platserna är mycket högt ställda. Det gäller utbildningsnivån, och det gäller personliga egenskaper. Man skall vara kommunikativ, flexibel, samarbetsvillig, och man skall ha lätt för att fatta egna beslut. Litet grovt uttryckt kan man säga att det är personer som hade varit inskrivna oavbrutet på landets förmedlingar i två år. Det är en kvarts miljon personer. Bakom de här siffrorna döljer sig många människor med olika typer av arbetshandikapp. Regeringen betonar att grupper med svag ställning skall uppmärksammas vid prioritering av arbetsinsatser och åtgärder. Vänsterpartiet delar den uppfattningen till fullo. Det är oerhört angeläget att vi med all kraft sätter in åtgärder för utsatta grupper nu. I annat fall finns en uppenbar risk för att de aldrig kommer ens i närheten av den reguljära arbetsmarknaden. Det är därför med stor förvåning som Vänsterpartiet har kunnat konstatera att regeringen talar men kluven tunga. Å ena sidan skall arbetshandikappade prioriteras, å den andra föreslås minskade resurser för yrkesinriktad rehabilitering vid Samhall och lönebidrag. Samhall har lyckats ganska bra med sin verksamhet. Men jag tycker att det finns skäl att se över om inte Samhall håller på att köpa verksamheter som kräver arbetsinsatser av mer eller mindre friska personer. Jag tycker att man bör ifrågasätta om det är riktigt att Samhall skall driva vägkrogar och annan liknande serviceverksamhet. Fortsätter man med den typen av verksamhet finns det mycket stor risk för att personer med svåra funktionshinder eller grava psykiska problem inte kommer att platsa inom Samhall. För att motverka detta föreslår jag att regeringen ålägger Samhall att se till att minst 50 % av nyrekryteringarna, inte 40 % som föreslås i propositionen, skall ske från de s.k. prioriterade grupperna. Trots det jag nyss sade anser Vänsterpartiet att regeringen ställer ett för högt besparingskrav på Samhall. Vi vill därför, vilket vi gjort i en särskild motion, anvisa ytterligare 150 miljoner kronor till Samhall. Vad jag också tycker är oerhört angeläget - jag utgår från att vi kommer att få stöd från de andra partierna - gäller förslagen om neddragning av lönebidragen från maximalt 90 % till 80 %. Det är en fruktansvärt cynisk politik som vi i Vänsterpartiet med skärpa tar avstånd ifrån. Jag skulle vilja fråga de få socialdemokrater som är kvar här: Är ni verkligen medvetna om vad det här får för resultat för de arbetshandikappade? Tror ni verkligen att det gynnar deras ställning på arbetsmarknaden?
Herr talman! Jag skulle vilja göra en kommentar till Tanja Linderborgs anförande. Hon påstår nämligen i sitt anförande att jag hade sagt att vi skulle vänta med att arbeta för lika lön för likvärdigt arbete tills vi hade sanerat statsfinanserna. Det är absolut inte min åsikt, absolut inte inriktningen i mitt politiska arbete. Däremot är historien den att vi för ungefär ett år sedan hade att ta ställning till en jämställdhetsproposition som innehöll en del förändringar i jämställdhetslagen. När vi behandlade den var vi socialdemokrater och vänsterpartisterna överens om att förändringarna inte gick tillräckligt långt. Det fanns saker och ting som borde ha förtydligats, bl.a. när det gäller kartläggning och analys av löneskillnader mellan olika grupper i företag. Vi ansåg också att kraven på jämställdhetsplan borde även gälla de mindre företagen. Det här är någonting som vi socialdemokrater har för avsikt att återkomma till i samband med att en jämställdhetsproposition presenteras om ungefär ett år. Det finns säkert saker och ting som borde övervägas och som går litet längre än vad vi hade tänkt oss för ett år sedan. Det har kommit en väldigt viktig utredning om grupptalan som är viktig också i detta sammanhang och som vi måste väga in. När man diskuterar löneskillnader är det också viktigt att ha klart för sig att man inte enbart genom lagstiftning kan komma till rätta med löneskillnader mellan kvinnor och män. Det absolut viktigaste är att parterna tar sitt ansvar, att de sätter i gång med arbetsvärdering. Där kan vi från samhällets sida stimulera utvecklingen genom att satsa pengar på olika projekt och stötta på det sättet.

Herr talman! Det var inte min mening att medvetet missuppfatta Berit Andnor. Jag ser att vi inte är riktigt överens om tidsordningen. Vi tycker att parterna har haft tillräckligt lång tid på sig för att åtgärda detta. När man får en sådan rapport som den som kom i går, där det framgår att det är en löneskillnad på 30 000 kr per år mellan kvinnor och män med samma yrke och samma utbildning, tror jag faktiskt att det är lagstiftning som måste till. Jag tycker inte att vi skall behöva vänta ett helt år med det.
Herr talman! Nu är det så i Sverige, vilket jag tycker är väldigt bra, att lönerna inte sätts i Sveriges riksdag. Lönerna i det svenska samhället sätts av parterna gemensamt i kollektivavtal. Det är en princip som jag tycker att vi ändå skall fortsätta att leva efter. Annars kommer vi att få ett samhälle som jag inte tror att vare sig Tanja Linderborg eller någon annan inom Vänsterpartiet vill ha. Jag förringar absolut inte lagstiftningen, men man skall inte tro att man genom lagstiftning helt kan få bort löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det kan vara ett av många instrument som är oerhört viktiga. Men det absolut viktigaste för att komma till rätta med detta är att parterna systematiskt och mycket mer intensivt än tidigare sätter i gång konkreta projekt inom arbetsvärderingsområdet och verkligen tar sitt ansvar i den kommande avtalsrörelsen och lever upp till det man har sagt. I den andan har också jämställdhetsministern agerat genom att ta initiativ till samtal med parterna utifrån den situation vi har i dag. Det är oacceptabelt att vi har löneskillnader i samhället som enbart är att härröra till könet. Men det löser vi inte enbart genom lagstiftning. Det kan vara ett instrument, piskan, men vi måste lita på att parterna själva tar ansvar för detta. Där kan vi hjälpa till och se till att utvecklingen kommer i gång. Exemplen är många från Europa där man har en väldigt hård lagstiftning om löneskillnader mellan kvinnor och män. Det hjälper inte. I verkligheten är löneskillnaderna där mycket större än i Sverige. En av förklaringarna till att vi har haft små löneskillnader i Sverige är att vi tidigare har haft en solidarisk lönepolitik.
Herr talman! Parterna har faktiskt arbetat med frågan i tio år. Vad är det som har hänt? Jo, löneskillnaderna de facto har ökat under dessa tio år. Man har alltså inte kommit särskilt långt. Jag kan hålla med Berit Andnor om att riksdagen skall vara litet varsam när det gäller statlig lönepolitik. Men vad som är riksdagens uppgift är att gå in när det är uppenbar diskriminering. Det handlar om könsoch lönediskriminering. Det tycker jag däremot är riksdagens sak.

Herr talman! Sverige har i dag en arbetslöshet som på en god europeisk nivå. Arbetslösheten omfattar i dag mer en halv miljon människor, en stor del av dessa är ungdomar. På några få år har Sverige gått från en nation i full sysselsättning till en nation i massarbetslöshet. Den tidigare borgerliga regeringen tog i praktiken inte arbetslösheten på allvar. Trots en del halvhjärtade åtgärder fortsatte arbetslösheten att stiga. Naturligtvis kan inte hela skulden för arbetslösheten läggas på den tidigare regeringen, men den får ta en betydande del av ansvaret för arbetslösheten. Ett av skälen till den stora arbetslösheten var den ensidiga kopplingen till ecun, som uppskattningsvis kostade 100 000 jobb i den exportberoende delen av industrin. Detta kan naturligtvis inte göras ogjort, men det är bra att ha med i diskussionerna inför regeringskonferensen 1996 och i diskussionen om den svenska valutan. Den arbetslöshet som vi ser i dag för med sig otroliga sociala konsekvenser, inte bara genom belastningen på statsskulden och de effekter den belastningen får på andra område. Speciellt allvarlig är den höga ungdomsarbetslösheten, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden utan tvingas leva på socialbidrag. Erfarenheterna från andra europeiska länder, där massarbetslösheten har bitit fast sig, förskräcker. Där har generationer av ungdomar helt slagits ut från arbetsmarknaden. Frågan om återgång till den fulla sysselsättningen är en överlevnadsfråga för vårt samhälle. Klarar vi inte den uppgiften kommer vi heller inte att klara många andra av de angelägna uppgifter som ligger framför oss. Herr talman! Regeringen har presenterat det mest ambitiösa programmet för att bekämpa arbetslösheten någonsin. I regeringens proposition finns ett batteri av åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. Det finns också en betydelsefull omfördelning från passiva åtgärder till aktiva åtgärder, särskilt glädjande är att en stor del av åtgärderna riktar sig mot ungdomar, för att få ungdomar på arbetsmarknaden. Förslaget om ungdomsgaranti gör att ingen ungdom behöver gå arbetslös mer än hundra dagar innan den erbjuds arbete eller utbildning. Budgeten innehåller också en mängd olika åtgärder för sanering av statens finanser, vilket är nödvändigt efter de senaste årens lavinartade ökning av budgetunderskottet och utlandsskulden. Regeringen har gjort sitt bästa för att fördela dessa bördor rättvist. Men ett förslag diskriminerar starkt just ungdomar, nämligen förslaget om att avskaffa a-kassan för alla under 20 år. Förslaget leder till att ingen under 20 år kan påräkna sig någon ersättning från a-kassan. Ungdomar kommer således att vara den enda grupp som inte kan påräkna sig samhällets stöd, trots att de fullgjort alla sina plikter gentemot samhället. Det är inte svårt att föreställa sig de protester ett sådant förslag skulle ha fått om det hade riktat sig mot någon annan grupp på arbetsmarknaden. Nu riktar sig förslaget mot ungdomar. Ungdomar som jobbat sedan de gick ut grundskolan och som börjat att bygga sina egna liv med boende och familj lämnas vid sidan av trygghetssystemen vid tillfällig eller längre tids arbetslöshet. En berättigad fråga blir då varför den som år 19 år och har jobbat i fyra av dessa inte skall ha rätt till a-kassa medan en ett år äldre kamrat som bara jobbat ett år har det. Naturligtvis skall alla trygghetssystem utformas på ett sådant sätt att de inte låser fast människor i långsiktigt bidragsberoende. Men det gäller alla grupper på arbetsmarknaden. Systemet måste utformas så, att varken en 19-åring eller en 45-åring blir beroende av bidrag för sitt uppehälle. Systemet måste prioritera utbildning och åtgärder framför öppen arbetslöshet utan att för den sakens skull riva upp tryggheten för människor som är arbetslösa under en kortare tid. Är det rimligt att en ung byggnadsarbetare som i fyra år har betalat till sin a-kassa och sedan blir arbetslös skall ha som enda utväg att uppta gymnasiestudier. I stället för att under en månad få ekonomisk trygghet skall han göra ett uppehåll i sin yrkeskarriär för att börja studera. En betydligt bättre åtgärd för att undvika bidragsberoende är att villkora a-kasseersättning med att den arbetslöse inte bara skall ta anvisat arbete. Han bör också vara skyldig att anta lämplig utbildning eller åtgärd. På detta sätt skapas ett tryck från öppen arbetslöshet mot aktiva åtgärder och utbildning utan att vissa grupper utestängs från tryggheten. För att kunna göra motsvarande besparing i arbetsmarknadsförsäkringen menar jag att riksdagen bör överväga två andra besparingar. En möjlig besparing är att en sänkning av dagens tak för ersättning från akassan. Detta drabbar främst de välbeställda som hittills har undgått neddragningar av sin trygghet. Därmed är detta en mer rättvis politisk reform. En annan möjlig åtgärd är att skärpa arbetsvillkoret i a-kassan. Det drabbar i och för sig också ungdomar, men det drabbar betydligt rättvisare och hindrar att en grupp helt utestängs från trygghetssystemet. Min förhoppning är att denna riksdag inte skall vara en riksdag som tar de första stegen mot att lyfta ur ungdomar ur den generella välfärdspolitiken. Det finns betydligt bättre vägar att gå, både för att vända politiken mot mera aktiva åtgärder och för att göra de nödvändiga besparingarna.

Herr talman! Den nya generation som nu håller på att göra sitt intåg på arbetsmarknaden har naturligt nog också sin egen generations syn på arbete och utbidlning. Det finns mycket som är spännande med den nya generationens visioner, som inte minst präglas av ett stort mått av gränslöst tänkande kring alla möjligheter som finns att kombinera och varva jobb och utbildning. Man vill kanske byta yrkesinriktning några gånger i livet. Vår tids utveckling understöder den nya generationens drömmar. Internationaliseringen, IT-utvecklingen och de fria marknaderna är nog de tydligaste exemplen på detta. Det kan kanske tyckas glättigt med dessa positiva ord om den nya generationens visioner, när väldigt många går omkring och mår dåligt i en ganska hopplös arbetslöshet. Det finns onekligen ett antal hot som skymmer de kreativa funderingar som många unga människor har i dag. Risken finns att det även i ett längre perspektiv blir lika normalt att gå utan jobb och leva på olika former av understöd som att arbeta för sin försörjning. En del politiska partier verkar totalt oförmögna att se den nya tidens visioner. De hämmar med sin politik den dynamiska utvecklingen och därmed tillkomsten av nya jobb som enskilda och samhället i dag så väl behöver. Att inte reagera är att inte ta de hot som finns på allvar. Enligt min mening är politikens uppgift en helt annan än att i detalj reglera varenda tänkbar företeelse på arbetsmarknaden. Risken är uppenbar att vi genom denna och annan politisk klåfingrighet håller på att slå sönder de oerhört positiva förändringar som övergången från industrisamhället till informations och kunskapssamhället för med sig. Det handlar om ökad rörlighet och nya impulser, men också om förändrade värderingar som innebär ökad tolerans och förståelse för människors olika livsval. Politiken får helt enkelt inte förstöra allt detta positiva. För den nya generationens möjligheter att vinna inträde på arbetsmarknaden är det dessutom förödande om så sker. Jag skall ta upp exempel på några konkreta hinder som i dag finns för att de som är unga skall kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Vad jag då tänker på är t.ex. turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Turordningsreglerna i LAS premierar dem som har arbete, men de hindrar dem som inte har kommit in på arbetsmarknaden. De regler som i själva verket har kommit till just för att skydda anställda mot godtyckliga uppsägningar har i stället gett upphov till garanterad otrygghet för en viss del av arbetskraften. De har blivit ett stort hinder för den nödvändiga utveckling och förnyelse som många företag behöver för att över huvud taget kunna överleva. Eftersom unga människor nästan alltid tillhör dem som är sist anställda på en arbetsplats, medför de s.k. sist-in-först-ut-reglerna i LAS att de alltid sitter löst oavsett kompetens. Den garanterade tryggheten för den äldre arbetskraften ges alltså på bekostnad av den yngres. Att ett företag genom detta lätt går miste om den unga arbetskraften med ny, uppdaterad utbildning och färska idéer kan dessutom vara det som gör att företaget över huvud taget inte överlever. Dessutom är det ett hot mot hela effektiviteten på arbetsmarknaden när människor, oavsett ålder, inte vågar byta arbete på grund av att de då riskerar att åter hamna sist i kön. Genom att den naturliga rörligheten på arbetsmarknaden på detta sätt motverkas får företagen allt svårare att få tag i rätt arbetskraft. Det gör givetvis att företagen får svårt att stå sig i den internationella konkurrensen. En annan sak som också skulle underlätta yngres inträde på arbetsmarknaden vore om man åter förlängde möjligheten till visstidsanställning och provanställning. Inte minst unga människor riskerar att väljas bort på grund av den begränsade möjligheten att provanställa under en viss period - detta eftersom det är naturligt att arbetsgivare tar det säkra för det osäkra och hellre anställer en något äldre person med erfarenhet och betyg från tidigare tjänstgöringar. Ingen vågar anställa det osäkra och oskrivna kort som en yngre person utgör. Jag har alltså valt att ta upp ett par konkreta problem som i dag hindrar den nya generationen från att få in en fast fot på arbetsmarknaden. Jag har dock inte tagit upp det som givetvis är grundläggande för att få fram de nya jobben i Sverige, nämligen betydelsen av en ansvarsfull ekonomisk politik samt en politik där man verkligen går till grunden med de strukturella problem som bl.a. våra höga skatter, höga arbetsgivaravgifter, stora offentliga sektor och statsskuld innebär. Det är ett mycket högt spel som man spelar om man motsätter sig de förändringar som behövs för att ge fler jobb totalt och därmed för att få in unga människor i arbete.

Herr talman! Vi har diskuterat sysselsättning i allmänhet och arbetslöshet i synnerhet under nästan fyra timmar. Regeringen har lagt fram ett antal förslag som har diskuterats. De nya uppgifter som kommer efter hand är tyvärr betydligt mer negativa än de besked som gavs i socialdemokraternas valpropaganda. I budgetpropositionen står det att vi når en arbetslöshet på 5 % först 1998, i bästa fall. Långtidsutredningen, som kom i veckan, talar om en arbetslöshet på 5 % år 2010. I budgetpropositionen står det att det skall vara en total arbetslöshet på 10 % år 1998. Hur ser det ut lokalt och regionalt? Vi har talat en del om det. Vissa har tagit upp sina hemorter. I min hemkommun Tidaholm, som är ett gammalt brukssamhälle, är arbetslösheten mycket hög. Där är den högst i Skaraborgs län. Av ca 13 000 invånare är den här veckan 1 535 personer inskrivna på arbetsförmedlingen. Det är den högsta siffran någonsin. Om man tittar på vilka som är inskrivna finner man att det är en överrepresentation av kvinnor och ungdomar. Nästan alla ungdomar som går ut skolan hamnar i arbetslöshet. Nästan ingen får ett jobb. Jag har ägnat veckan åt att tala med ett ganska stort antal småföretagare. Jag har frågat hur de ser på situationen, om de kommer att utnyttja det nya riktade anställningsstöd som tydligen kommer nu. Svaren är genomgående negativa. Någon har svarat att man kanske kommer att använda det, men man skulle ändå ha nyanställt personal. Om företagarna skulle se bidraget som något positivt skulle det gälla under en längre period. Som vi vet kommer detta RAS att gälla under tolv månader. Genomgående säger man att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften är mycket effektivare. Detta förslag är alltså ganska dåligt. Det är betydligt viktigare att man t.ex. kan låna pengar i bankerna och att räntan är låg. Med de pengarna kan man investera. I dag är räntan tyvärr alldeles för hög. Detta är nog på sikt den säkraste vägen för att nå målet med nya fasta jobb inom småföretagen. Ett annat problem i dag är kostnadsläget när det gäller råvaror. Flera småföretagare har sagt till mig att priserna på t.ex. aluminium mer än fördubblats på ett år. Det kan de inte kompensera sig för. Aluminium är en mycket viktig råvara för många mindre företag som arbetar med högteknologi. Herr talman! många arbetslösa går i dag i olika utbildningar. Det är bra. Det gäller bara att man utbildas till arbete. Jag har i mina samtal stött på företag som har klagat över att de inte har fått kompetenta sökande till lediga platser trots att det i dag finns en enorm utbildningssektor för vuxna. Kompetensutvecklingen är viktig, vilket har påpekats här tidigare, bl.a. av Bertil Persson. Jag skall avsluta med en specialfråga. Det gäller finansiering av studier för kommande jobb. För vuxenstuderande finns i dag ett myller av olika sätt att finansiera studierna. Troligen tillkommer ett nytt bidrag för dem som skall bedriva naturvetenskapliga studier. Om det som står i tidningarna i dag är riktigt pågår just nu förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i den här frågan. Jag tror inte att det behövs nya studiefinansieringssystem. Jag tror att de som finns räcker till. Det som behövs är en samordning av de system som finns i dag. För några år sedan satsade den borgerliga regeringen massivt på vuxenstudier för arbetslösa inom folkbildningen, komvux och andra utbildningsanordnare. Den satsningen följdes upp och gäller också under det nu pågående året. En ny finansiering inrättades, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, SVUXA, som handhas av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Från början var samordningen inte så bra mellan arbetsförmedlingen, som valde ut arbetslösa som skulle studera, och CSN som beviljade vuxenstudiestöd. Många studerande kom i kläm och tvingades avbryta sina studier. Sedan dess har det varit ett mycket bra samarbete mellan berörda myndigheter, men i år är vi delvis tillbaka i den gamla ordningen med bristande samordning, där en hel del studerande kommer i kläm. Det finns en ettårsregel för SVUXA som gör att folk nu i januari har slutat studera och inte får den hägrande högskolebehörighet som man hade räknat med att få i maj. I stället går de ut i öppen arbetslöshet. Arbetslinjen, som regeringen talar så vackert om, får ge vika för stelbent behandling av människor efter paragrafer. Om arbetsförmedlingen kan ställa upp beror mycket på vilken arbetsförmedling man lyder under, alltså vilken kommun man bor i. Till saken hör också att det nya stödet för naturvetenskapliga studier också, enligt massmedierna, kommer att få samma utformning som SVUXA. Då gäller det att man ser över hela systemet med studiefinansieringen. Det är väldigt viktigt. Jag har talat med bl.a. handläggare på Arbetsmarknadsdepartementet om det här problemet. De hänvisar till den målstyrning som råder inom AMS och att denna målstyrning kastar ut vissa studerande i öppen arbetslöshet i en kommun, medan man kan fullfölja studierna om man bor i en annan kommun. Det tycker jag inte är särskilt tillfredsställande. Jag vet också att CSN har skrivit till regeringen i frågan. Det är på tiden att något görs så att det vackra talet om arbetslinjen också genomförs i den verklighet där de arbetslösa befinner sig.

Herr talman! De tal som vi i dag måste använda för att beskriva arbetslösheten i Sverige är för min generation precis som för de yngre generationerna en otrolig och spöklik spegling av de sidor i historieböckerna som beskriver mellankrigstidens samhälle. Vi har lyssnat på föräldrars och mor och farföräldrars berättelser om nödhjälpsarbete, köer av arbetssökande och den långa sega hopplöshet som följer arbetslöshet i spåren. Vi lyssnade med den trygga förvissningen att aldrig mer, tiderna är nya och strålande. Nu är vi där igen! Visst har vi i dag skyddsnät av annan hållfasthet och styrka för att dämpa fallen, men faller gör många, alltför många, likafullt, och har man kommit upp i min ålder, medelåldern, är det svårt att kravla sig ur maskorna för att fortsätta föreställningen. Det är denna situation som så många medelålders befinner sig i på arbetsmarknaden i dag. Denna situation vill jag gärna belysa i detta inlägg i debatten. Arbetslösheten minskar nu långsamt, alltför långsamt. Särskilt långsamt minskar den bland de arbetslösa i min ålder, medelåldern. I min hemstad, Halmstad, var endast 7 % av alla dem som fick en fast anställning under 1994 över 50 år. Situationen är likartad i alla delar av landet har jag förstått. Vi som befunnit oss på arbetsmarknaden i 30 år och mer upptäcker plötsligt - nej, inte plötsligt, utan genom en långsam och smärtfull insikt - att vår kunskap och erfarenhet, våra meriter inte har något större värde i dagens konkurrenssituation. Ny arbetsorganisation har sorterat bort oss, ny teknik och ny kunskap har gjort våra kunskaper föråldrade och därför inte längre efterfrågade på arbetsmarknaden. Dessutom ses vår ålder i sig i många fall som en belastning. Samtidigt tassar de gamla beprövade klyschorna runt och vaktar ingångarna till de möjligheter till förändring som faktiskt finns. Det är svårt att lära gamla hundar sitta, gläfser det vid den ena dörren. Ja, det är svårt att ta till sig något nytt över 50, bekräftar ekot. Moderaterna uttrycker det på följande sätt i sin motion och utbildningspolitiken: Vid högre ålder tar utbildningarna längre tid, alldeles bortsett från det faktum att inlärningen ofta går sämre. Den åldersgräns som nämns i sammanhanget är 25 Vi har inte råd att sortera bort människor med 15 år kvar att ge av aktivt deltagande i arbetslivet. Vi måste bereda alla en möjlighet att stanna kvar i yrkeslivet fram till pensionsåldern, och vi måste ge dem som fått lämna arbetsmarknaden i medelåldern möjlighet att komma tillbaka till den. Vi får inte göra om misstagen från 1980-talets högkonjunktur, då vi så näst intill totalt missade att låta dem som befann sig på arbetsmarknaden få möjlighet till fortbildning, vidareutbildning och kompetensutveckling, trots att alla analyser av den framtida arbetsmarknaden pekade på stora strukturella förändringar med höga krav på ständigt förnyad kunskap. Det är nu hög tid att omsätta visionen om det livslånga lärandet i praktisk politik. Förslagen i regeringens budget är en bra och efterlängtad början, men det är nödvändigt att alla ges möjlighet att ta del i det nationella kompetenslyft som nu startar. Det gäller även dem som, precis som jag, finns vid och har passerat 50-årsgränsen. Höj därför åldersgränsen för möjligheten att skaffa sig ny kunskap. En 45-årsgräns som i dag föreslås cementerar endast de fördomar som i dag finns om mogna människors förmåga att tillskansa sig ny kunskap och nya erfarenheter. Herr talman! Låt i stället C.G. Jungs syn på människor i min ålder bli ledstjärna. Jungs uppfattning är att "medelåldern är den tid då möjligheterna som bäst håller på att förverkligas, då människan ännu står mitt i sitt verk med hela sin styrka och hela sin viljekraft".

Herr talman! I kommittémotion A816 har vi moderater nyligen redovisat vår syn på jämställdhetsfrågorna. Efter en ingående analys har vi skapat ett alternativ - ett konservativt alternativ som så väl behövs i den debatt som alltmer kommit att ha socialistiska, och fundamentalistiskt feministiska, förtecken. Jämställdheten berörs av en mängd olika faktorer. Den socialdemokratiska familjepolitiken har utformats för att gynna en viss livsform som har ansetts jämställd. Arbetsmarknaden för kvinnor har utformats på ett sätt som har ansetts jämställt. Vid en närmare granskning finner man dock att systemen skapat stelbenthet och snarare hämmat kvinnorna än öppnat möjligheter för dem. Berit Andnor sade för någon halvtimma sedan att svenska kvinnor är friast i världen. I själva verket är 57 % av kvinnorna synnerligen ofria. De är helt beroende för sin försörjning av ett system som håller på att kollapsa, nämligen Berit Andnors grundbult den offentliga sektorn. Enligt vårt sätt att se på saken måste den framtida jämställdhetspolitiken utgå från ett konstruktivt tänkande med öppenhet för nya lösningar. Dagens verklighet måste utgöra grunden för en ny debatt. Den skall präglas av respekt för olika människors egna, fria val. Utgångspunkten för politiken måste vara att dagens kvinnor och män vet sitt eget bästa och kan fatta förnuftiga beslut. Politikerna har inte rätt att förtiga vissa människors uppfattningar eller tillrättalägga deras argument. Att lägga livet och debatten till rätta är en politik som förtrycker stora grupper i samhället. Många anser att kvotering av kvinnor på manligt dominerade områden gynnar jämställdheten. Vi tror inte på kvotering. Den bygger på bristande tilltro till kvinnors förmåga och övertro på regleringar. Vi är övertygade om att verklig, långsiktig jämställdhet förutsätter det självförtroende som det ger kvinnorna att skapa sig en ställning grundad på egen kraft och duglighet. Detta är skillnaden mellan formell och reell jämställdhet. Sedan de rent diskriminerande reglerna nu har avskaffats återstår den svåraste delen av jämställdhetsarbetet, nämligen att finna vägar att påverka människors attityder. Det krävs insatser inom många delar av samhället. Den attitydpåverkan som nu förestår uppnås dock inte främst genom politiska beslut utan genom att enskilda individer tar ett personligt, praktiskt och moraliskt ansvar. Men visst behövs det politiska beslut också. En del av den bristande jämställdheten mellan kvinnor och män är nämligen ett problem som det socialistiska samhället har skapat. Det är ett system som ser kvinnor och män endast som delar av ett kollektiv, underordnade den traditionella produktionens krav, binder människorna och hindrar dem från att utveckla sina idéer. Ett sådant synsätt är i grunden omänskligt. Ser man till kvinnors arbetsmarknad blir detta tydligt. Sverige har den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen bland alla OECD-länderna. men eftersom traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter inom vård, omsorg och undervisning i vårt land nästan uteslutande tillhandahålls av den offentliga sektorn har kvinnornas arbetsmarknad kommit att bli mycket begränsad och starkt könssegregerad. Vi moderater säger: Bryt upp de offentliga monopolen! Tillåt mångfald och valfrihet, låt enskilda personers kreativitet flöda! Vi vill också öppna hemmet för privata tjänster, som exempelvis barntillsyn, hemtjänst för äldre, städning eller trädgårdsskötsel. I det nuvarande samhällsekonomiska läget kan det te sig som om förutsättningarna för arbete och försörjning skulle vara hotade för alla som jobbar inom vården eller omsorgen. I själva verket finns all anledning att anta att behovet av sådana tjänster tvärtom ökar. Uppgiften blir alltså att finna nya former för organisationen och finansieringen av arbetet. Kvinnor har samma rätt att finna alternativa arbetsgivare som män. Vi kräver att skatte och avgiftssystemen snarast reformeras så att det blir ekonomiskt möjligt för en privat tjänstesektor att etablera sig. Förutom att det skulle ge upphov till mängder av nya arbetstillfällen skapar det också utrymme för ett vidgat kvinnligt egenföretagande. I t.ex. USA är det i dag ca 35 % kvinnor som äger och driver små företag. Vi förutser en liknande utveckling i Sverige bara samma gynnsamma förutsättningar ges. Herr talman! Detta ser vi moderater som viktiga steg mot reell jämställdhet bland kvinnor och män. Dessutom får vi en bättre fungerande arbetsmarknad och ökad effektivitet i ekonomin.

Herr talman! Jag frågar mig vad det är för ny debatt Christel Anderberg menar. Vad är det för konservativt alternativ som hon egentligen förespråkar? Vad innebär detta konservativa alternativ bakom de många orden? Litet fick vi kanske veta när vi lyssnade till Christel Anderberg, men inte särskilt mycket. Det är i stället exakt samma gamla högerpolitik som moderaterna står för i dag som de gjorde tidigare. Det är hämmande för kvinnor att de arbetar i den offentliga sektorn, säger Christel Anderberg. Det är ju så, att i Sverige har vi förvandlat det oavlönade kvinnoarbetet till ett avlönat kvinnoarbete. Vad är det för hämmande med det? Vad är det för fel på att kvinnor skall ha lika rätt till arbete, lika rätt till att kunna försörja sig, som männen? Vad är det för fel på att ha ett system i samhället som gör det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta? Just genom att satsa på den gemensamma sektorn har vi gett kvinnor förutsättningarna till lika rätt till arbete. Hur är det med pigavdraget? På vilket sätt stärker det jämställdheten för kvinnor? Möjligtvis gynnas ett fåtal kvinnor av det förslaget. Men någon skall göra jobbet, någon skall vara hemma och passa barnen, städa och ta hand om det övriga hemarbetet. Vad är det för kvinnor som skall göra det, Christel Anderberg? Vad är det för segregerat samhälle som ni moderater egentligen förespråkar och som göms bakom detta konservativa alternativ och detta tal om att det är en ny debatt? Det är ett gammalt konservativt samhälle som är moderaternas modell, ingenting annat.
Herr talman! Eftersom Berit Andnor uppenbarligen inte har lyssnat på det som jag sade ber jag att få rekommendera henne att läsa vår kommittémotion I denna motion frågar vi oss bl.a. varför just kvinnor skall vara hänvisade till en enda arbetsgivare, nämligen den offentliga sektorn. Hur kan det komma sig att det just är inom den socialdemokratiska grundbulten som kvinnorna är mest hänvisade till deltidsarbete och där deras kompetensutveckling är starkt eftersatt, där egna utbildningsinsatser inte alls lönar sig och där lönediskrimineringen är som mest utbredd? Att stämpla hela diskussionen om en privat tjänstesektor med ordet pigavdrag är möjligen politiskt gångbart. Men vi har inte råd med sådana politiska dogmer i vårt land, lika lite som man har råd med det i andra länder. I andra länder har man inte varit lika ideologiskt låst som i Sverige. Man har givit denna privata tjänstesektor en möjlighet att växa fram. Det blir knappast fråga om några pigor, Berit Andnor. Det är i stället fråga om att kvinnor kan slå sig ihop, starta företag och sälja sina tjänster på en marknad.
Herr talman! Jag har absolut ingenting emot en utveckling inom den privata serviceverksamheten. Det jag har något emot är att med hjälp av skattesubventioner skapa ett A och B-lag på arbetsmarknaden. Pigavdragsdiskussionen handlar om att med skattesubventioner skapa ett B-lag på arbetsmarknaden, ett B-lag som skall gå hemma hos de välbesuttna familjerna och städa. Den gemensamma sektorn har förvandlat det oavlönade kvinnoarbetet till ett avlönat kvinnoarbete. Den gemensamma sektorn ger också förutsättningar för både kvinnor och män att förvärvsarbeta genom att barnomsorgen kan ordnas, genom att äldreomsorgen kan ordnas. Det skapar möjligheter för kvinnor och män att förvärvsarbeta, och därför är den gemensamma sektorn så viktig. De privata alternativen har jag inget emot, men de skall vara betalda på samma sätt som de offentliga arbetena. Vad är det för bättre kompetensutveckling, vad är det för högre lön som kan erbjudas i det privata städbolaget, Christel Anderberg? Vari ligger skillnaden? Alla jämförelser som gjorts och som görs mellan t.ex. städbolagen och den verksamhet som sker inom den kommunala sektorn visar att konkurrensen från de privata städbolagen inte har ökat lönerna för de kvinnor som gör jobbet. I grunden handlar det om att vi har olika synsätt på människor på arbetsmarknaden och på kvinnors möjligheter där. Vi har olika synsätt på kvinnors lika rätt till arbete och till en anständig lön att leva på. För mig är jämställdheten lika viktig både för hemsamariten och vårdbiträdet som för de kvinnliga cheferna. För Christel Anderberg är det fråga om något helt annat. Det är det som denna diskussion egentligen handlar om.
Herr talman! Jag tror faktiskt inte att alla arbetslösa kvinnor, eller de som riskerar att bli det, i Sverige bryr sig om vad Berit Andnor tycker. Jag tror att de är intresserade av att få ett jobb. Numera kan man t.o.m. från socialdemokratiska företrädare få höra att de inser att de nya jobben måste komma fram i det privata näringslivet. Den offentliga sektorn kan inte längre få expandera, utan den måste tvärtom dras ned. Det har också visat sig att den offentliga sektorns kaka inte bara är liten utan dessutom osäker. Det socialistiska systemet har lurat kvinnorna in i ett system som nu håller på att kollapsa. Många kvinnor är därför ytterst oroade över sina möjligheter till fortsatt arbete, till fortsatt försörjning. Om vi släpper ideologin, Berit Andnor, och tillåter alternativen att växa fram kan vi få en privat tjänstesektor där kvinnor får möjlighet att vara verksamma inom de områden som kanske ligger många kvinnor närmast. För alla kvinnor är det inte en dröm att bli maskintekniker och att jobba inom verkstadsindustrin. De vill gärna kunna fortsätta vara verksamma inom vård, omsorg och undervisning. Låt dem få möjlighet till det.

Herr talman! Det finns en region i vårt land som har drabbats hårdast av öppen arbetslöshet och som vid sidan av Norrbotten har den högsta totala arbetslösheten, och det är Fyrstadsområdet med kommunerna Lysekil, Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan. Här har bara på några år försvunnit 14 000 jobb. Nästan vart tredje industrijobb har försvunnit. Då basnäringarna drabbades på detta sätt fick det också allvarliga och omedelbara följdverkningar för näringslivet i övrigt. Totalt har Fyrstad på några år förlorat en sjättedel av samtliga jobb. I decemberstatistiken var arbetslösheten i Fyrstad 16,25 %, att jämföra med 12,4 % i hela riket. Det är mycket bra att Saab nyanställer och att Volvo nysatsar i Uddevalla, men det räcker inte på något sätt för att återskapa alla förlorade jobb. Det finns bland de arbetslösa en stor grupp som är både ungdomar och långtidsarbetslösa. Denna stora grupp, som oftast saknar yrkesutbildning, riskerar att bli permanent utslagen om vi inte sätter in kraftfulla och snabba åtgärder i Fyrstadsregionen. Fyrstad tillhör av tradition Sveriges starkaste industriregioner. Här finns avancerad industriell kompetens främst inom transportmedels och kommunikationsområdet, men koncentrationen till få produkter, företag och branscher är tillsammans med omfattande utslagning av arbetsintensiv verksamhet en av huvudanledningarna till den mycket svåra arbetsmarknadspolitiska situationen. Herr talman! Genom regeringens beslut att hos EU föreslå att Fyrstad skall bli mål 2-område har man nu bekräftat Fyrstads speciella situation och dessutom slutgiltigt accepterat Fyrstad som begrepp. Detta är mycket positivt. Dessutom är det glädjande att vår regering beträffande stödområden inom EU föreslagit att kommunerna i Dalsland och norra Bohuslän skall ingå i målområde 5 b. Beträffande ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten är det också angeläget att regionen får del ur stödområde 3 och 4. Om stödinsatserna från EU kommer, som vi hoppas, blir det först 1996. Det är därför viktigt att nu i år, 1995, göra särskilda insatser med enbart nationella medel. Hit hör exempelvis satsning på högskolan, Fyrstadsfonden, men också omedelbara och snabba arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla måste ges betydligt ökade resurser för såväl grundutbildning och vidareutbildning som forskning. Tillgång på väl utbildad arbetskraft är av avgörande betydelse för utvecklingen i regionen. Trots den höga arbetslösheten finns brist på bl.a. utbildade tekniker. Högskolan bör för nästa verksamhetsår tillföras ytterligare 10 miljoner av de resurser som skall fördelas senare i vår. På sikt måste vår högskola ges lika stora resurser som andra jämförbara regioners högskolor. Dessutom bör inom ramen för arbetsmarknadssatsningarna avsättas resurser för förlängd utbildning inom företag och för att ge arbetslösa möjlighet till gymnasiekompetens inom regionens folkhögskolor och den kommunala vuxenutbildningen. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att resurser upptas för bl.a. ombyggnader och miljöförbättringar i kommunala lokaler. Med Fyrstads höga arbetslöshet anser jag att regionen bör prioriteras när dessa medel skall fördelas. Det är också viktigt att större byggprojekt, som kraftverk i Lysekil, kommer i gång. För Fyrstad är det viktigt med bra kommunikationer. Det är en förutsättning för näringslivets utveckling och för fler arbeten. Då mål 2-medel i princip inte får gå till stora infrastruktursatsningar och med Fyrstads allvarliga arbetsmarknadssituation, anser jag att resurser bör omfördelas så att Nordlänken kan byggas, Älvsborgsbanan upprustas samt planerat byggande och upprustning av E 6 samt vägarna 44, 45 och 161 kommer i gång skyndsamt. Herr talman! Till sist vill jag säga, att om Fyrstad får möjlighet till investeringar i kommunikation och utbildning/kompetens finns också förutsättningar för att regionen och dess ca 250 000 invånare blir en livskraftig och utvecklingsbar region. Här finns i dag en genom historien och generationer nedärvd kunskap, t.ex. inom de verkstadsindustriella sektorerna elektronik, motorteknologi och konstruktion. Ett annat område är marina eller vattenanknutna näringar och verksamheter. Ett tredje område är energisidan. En ytterligare styrkefaktor finns inom vård och omsorg, med bl.a. två stora sjukhus inom regionen. På flera av de nämnda områdena finns egna forskningsresurser och anknytning till bl.a. Göteborgs universitet. Slutligen kan nämnas turismen som ett växande framtidsområde, där Bohuskusten och Dalsland både ingår i och omsluter regionen Fyrstad. I Fyrstad finns möjligheter, och Fyrstad har en gemensam vision som kan bli förverkligad om massarbetslösheten kan brytas och stagnation undvikas.

Herr talman! Arbetslösheten är ett stort gissel för hela Sverige. Man kan påstå att vissa län har drabbats mer än andra. För oss i Västmanland har industriproduktionen varit det centrala, och flera av kommunerna är fortfarande starkt beroende av industrin. Tyvärr började strukturförändringen i länet redan på 80-talet, och när den stora utslagningen av industriarbeten började för fem år sedan var arbetsmarknadssituationen i Västmanland redan besvärlig. För oss i Västmanland var det naturligtvis av stor vikt att vi fick en socialdemokratisk regering och att vi åter kan känna framtidstro. Till detta bidrar regeringens kraftfulla program för sysselsättning, som innehåller 50 åtgärdspunkter, med aktiva åtgärder för att minska den öppna arbetslösheten, öka kompetensutvecklingen och aktivera de arbetslösa. Under den pågående högkonjunkturen har sysselsättningen ökat i vårt län, speciellt inom exportindustrin. Men de arbetstillfällen som försvann under den senaste lågkonjunkturen kommer nog aldrig tillbaka. Därför vill jag uppmärksamma vissa speciella frågor, som är viktiga för Västmanland. Arbetslösheten inom byggbranschen är nog det mest bekymmersamma i vårt län - säkert inte unikt i landet. För att man skall få fart på övrig sysselsättning är det viktigt att stimulera byggsektorn. Även om det inte är rimligt eller ens kanske önskvärt att nå de byggsiffror som gällde under slutet av 80-talet, kan vi konstatera att dagens byggaktivitet på sikt är alldeles för låg för ett land som måste öka den ekonomiska tillväxten för att klara budgetunderskottet och sysselsättningen. Därför behövs ganska omgående ytterligare stimulansåtgärder inom byggsektorn, så att den inte tappar nödvändig kompetens. Exportindustrin är en mycket central del för hela länet, men speciellt för Västerås och närkommunerna. Kommunikationer till och från Västerås är därför avgörande för kommunens näringslivsutveckling och sysselsättning. Mälarbanan och Västerås flygplats är viktiga delar för hela regionens utveckling. Det är därför viktigt att trafiken på Mälarbanan kommer i gång så fort som möjligt, utan några onödiga dröjsmål. En internationell flygplats i Västerås är avgörande för att vi skall kunna behålla exportindustri, som är mycket beroende av bra förbindelser med Europa även i framtiden. En utbyggnad av högskolan i Västerås skulle vara av stor regionalpolitisk betydelse för hela vårt län och stora delar av Bergslagen. Ökad ingenjörsutbildning är det som står närmast i tur. När det gäller ökad teknisk utbildning bör Tekniska högskolan uppmärksammas när man skapar nya utbildningsplatser. Det minskade försvarsanslaget har inneburit stora förändringar och påfrestningar inom försvarsindustrin. Många arbetstillfällen har försvunnit, och många är hotade. Sådan är den aktuella situationen i Arboga. Det är en av länets kommuner som har drabbats speciellt hårt. Vi föreslår att Arboga ges tillfällig inplacering i stödområde eller att ett särskilt stöd ges till omställningen inom försvarsindustrin. Länets norra kommuner, som tidigt blev utsatta för strukturomvandling inom järn och skogshantering, kommer även framdeles att vara i stort behov av regionalpolitiska insatser för att på lång sikt klara sin sysselsättning. Här är det viktigt att den skogliga utbildningen på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg ges möjlighet till en fortsättning trots den nuvarande turbulensen inom SLU. Herr talman! Det är lätt att bli pessimistisk inför framtiden när man inriktar sig på de problemområden som finns. Trots detta ser vi från Västmanland ljust på framtiden. Med de kraftfulla åtgärder som regeringen har vidtagit för att få ordning och tilltro till svensk ekonomi och med regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder är vi övertygade om att vi i Västmanland och hela landet kan gå en ljusare och mer optimistisk framtid till mötes.

Herr talman! Jag skall tala om sysselsättningspolitik i norrbottniskt perspektiv. Som representant för glesbygden, kommen från de stora skogarna, har jag mycket att orda om i denna fråga. I Norrbottens historia har olika tider avlöst varandra. Jag håller mig till den senare delen, dvs. den tid som jag själv kan överblicka. Historien kännetecknas av djupgående strukturförändringar och flyttlass men också av omfattande regional och arbetsmarknadspolitiska satsningar. Man kan med andra ord säga att Norrbotten tillhör de mest omstrukturerade områdena i landet. Vi lever alltjämt i en stark brytningstid. Förändringarna går fort. Kampen mellan gammalt och nytt är intensiv. Ny teknik och nya kunskaper skapar ständigt nya möjligheter inom olika områden. Den ökade kunskapen och dess betydelse för länets utveckling blir allt tydligare. Norrbottningen lever på många sätt nära naturen, men naturen är också en av Norrbottens stora tillgångar. Malm, skog och vatten utgör alltjämt basen för industriverksamheten i detta län. Den ekonomiska betydelsen av dessa naturtillgångar är odiskutabel. De är av stor ekonomisk betydelse inte bara för länet utan även för landet som helhet och kommer att vara det även fortsättningsvis. Arbetslöshetsstatistiken är ingen rolig läsning. Det har den för övrigt aldrig varit, särskilt inte för kommuner som av tradition är och har varit arbetslöshetsdrabbade under lång tid. Detta gissel är ett problem som det inte finns några patentlösningar på. Arbetslöshetsbekämpningen har alltid varit en viktig fråga för arbetarrörelsen. Att komma tillbaka till arbetsmarknaden är en oerhört viktig sak för den som är arbetslös. Det har vi erfarenhet av, och det har också påtalats av många. Herr talman! Det gäller att se framåt. Jag kommer att hålla mig till regionalpolitiken; jag anser att sysselsättning och regionalpolitik hör ihop. För en region som ligger långt ifrån marknader och stora befolkningscentra är väl fungerande kommunikationer av stor ekonomisk betydelse. Att ha goda kommunikationer är därför en viktig framtidsfråga. Områdets geografiska förutsättningar gör att flyget har en särställning. Detta gör behovet av fungerande flygtrafik stort. För inlandskommunerna är detta ett viktigt konkurrensmedel i kampen om företagsetableringar och därmed en viktig möjlighet till näringslivsutveckling. Vi har från Norrbotten i en motion påtalat möjligheterna inom det s.k. Barentsområdet, som är en specifik förutsättning för Norrbotten. Ett antal länder samverkar för en positiv och fredlig utveckling i nordvästra Ryssland. Detta samarbete bör förankras i norr, och Sverige bör ta större ansvar i detta område när det gäller kultur, miljö och ökad kontakt mellan människorna och näringslivet i regionen. Vi som verkar i detta område hoppas givetvis att Sverige blir mer aktivt som nation, nu när vi övertagit ordförandeskapet i Barentsrådet. Även om det naturligtvis finns svårigheter är det möjligheterna som i förlängningen leder till verksamheter och sysselsättning. En mycket viktig detalj är järnvägsförbindelsen Boden-Haparanda, som är den enda landkopplingen mellan det rysk-finska och det svensk-norska järnvägssystemet. En lösning av omlastningsproblemet i Haparanda är därför av central betydelse och en bra framtidssatsning. Herr talman! Skogen är ett annat område som har tillfört arbete och sysselsättning i stor omfattning framför allt i inlandet. Detta har drastiskt förändrats; den tekniska utveckling som ägt rum de senaste decennierna har medfört en omfattande minskning av antalet jobb. Ökad vidareförädling har många talat om i olika sammanhang. Men ett län som Norrbotten, där skogen har en så central betydelse, har inte fått del i någon sådan utveckling. Det finns goda förutsättningar att utnyttja länets skogsråvaror. Denna råvara är av unik kvalitet. En ökad förädlingsgrad och rätt produkter skapar stabilare marknader, bättre företag och ökad sysselsättning. Förutom de stora företagen består träindustrin av små och medelstora företag. Dessa har betydelse för sysselsättningen och ekonomin i de olika kommunerna. Inom trä och träförädlingsindustrin behövs ett branschutvecklingsprogram för att öka värdet av skogsråvaran. Herr talman! Till sist måste jag få tycka till om det nya kostnadsutjämningsförslag som har presenterats. Fullt genomfört innebär förslaget ett årligt inkomstbortfall för Norrbottens kommuner med 786 miljoner. Tillsammans med det bortfall som drabbar landstinget blir det ca 970 miljoner kronor. I en del kommuner motsvarar detta en skattehöjning på 3-4 kr per invånare. En sådan förändring av kommunernas inkomster går inte spårlöst förbi utan märks. Detta förslag är av den storleksordningen att det inte på något sätt kan klaras utan verksamhetsminskningar, och detta i områden som redan har det tillräckligt svårt med sysselsättningen. Statsbidragen till kommunerna utgör de enskilt viktigaste regionalpolitiska insatserna från statens sida. Statsbidraget till Norrbottens kommuner är en betydande del av den totala finansieringen och en förutsättning för att klara de nationella målen. Detta förslag kommer i förlängningen att få en helt motsatt och förödande effekt. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi i Norrbotten givetvis är beredda att ta ansvar för Sveriges ekonomi och för att vår framtid i betydligt större omfattning skall bero på vår egen förmåga. Den här frågan är viktig för Norrbotten. När regeringen presenterar sin proposition måste man ha hittat ett system som gör det möjligt för Norrbotten och hela landet att fortsätta att utvecklas.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om Rättshjälpsutredningen kommer att se över tillämpningen av reglerna om biträdesbyten. Rättshjälpsutredningen har i uppdrag att bl.a. se över reglerna om ersättning till offentliga försvarare, biträden enligt rättshjälpslagen och andra biträden som får ersättning av allmänna medel. Syftet är att åstadkomma en förbättrad kostnadskontroll. Utredningen skall också se över villkoren för och omfattningen av rättshjälpen och föreslå förändringar som kan leda till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar samt till att rättshjälpsresurserna koncentreras till de områden där de bäst behövs. Frågor om byten av biträden enligt rättshjälpslagen ligger inom ramen för utredningens uppdrag. De exempel som Sigrid Bolkéus nämner i sin fråga rör, som jag uppfattar det, byte av offentliga försvarare. De här frågorna regleras i rättegångsbalken och är inte något som Rättshjälpsutredningen i första hand har fått i uppdrag att syssla med. Jag räknar därför inte med att utredningen kommer att lämna några förslag i den delen. Jag vill poängtera att en misstänkt endast har rätt att byta offentlig försvarare om det finns giltiga skäl för det och att det är domstolen som beslutar om att ett byte skall tillåtas. Några exempel på vad som i rättspraxis har ansetts vara giltiga skäl för ett byte är brist i den tilltalades förtroende för sin offentlige försvarare i fall där han riskerar ett långt frihetsberövande eller då det är fråga om brott där försvaret förutsätter ett mycket nära förtroende mellan den tilltalade och hans försvarare, vilket kan vara fallet i mål om sexuella övergrepp mot barn. Det är möjligt att reglerna om försvararbyte tillämpas mer generöst nu än tidigare och att det kan finnas skäl att strama upp dem. Jag tycker att det finns skäl att undersöka inte bara hur reglerna om försvararbyte tillämpas, utan även hur reglerna om offentliga försvarare generellt tillämpas. Nya regler som innebar en inskränkning av rätten till offentlig försvarare infördes den 1 januari 1984 och utvärderades av Domstolsverket 1988. I en uppföljning av utvärderingen som gjordes 1992 kunde verket konstatera att andelen tilltalade med offentliga försvarare successivt ökat under åren 1983-1992 och att andelen vid tiden för uppföljningen låg på samma nivå som när reglerna skärptes. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att ge Domstolsverket i uppdrag att undersöka om andelen offentliga försvar har fortsatt att öka under tiden 1992-1994. I det sammanhanget bör också undersökas hur bestämmelserna om försvararbyten fungerar och om tillämpningen av dem har förändrats under senare år. Jag kommer att ta ställning till vad som skall göras i belysning av det resultat undersökningen ger. De rättssäkerhetskrav som gör sig gällande i en brottmålsprocess måste naturligtvis beaktas i det arbetet. Det gäller särskilt de krav som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ställer. Jag vill mot bakgrund av hur Sigrid Bolkéus har formulerat sin fråga framhålla att en översyn av reglerna om offentliga försvarare och försvararbyten inte kan eller bör ta sikte på vissa, högst exceptionella, fall.

Herr talman! Birgit Henriksson har, mot bakgrund av besparingskraven på kriminalvårdens område, frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att eliminera överbeläggning vid häkten och anstalter och för att undvika stora kostnadsökningar inom andra myndigheter. Mot bakgrund av det mycket allvarliga läget i samhällsekonomin har regeringen i 1995 års budgetproposition föreslagit stora besparingar i den statliga verksamheten. Kraven på besparingar omfattar givetvis även kriminalvården. Jag vet att det inom Kriminalvårdsstyrelsen nu pågår ett omfattande planeringsarbete som syftar till att anpassa verksamheten till föreslagna och tidigare beslutade besparingskrav. En målsättning i detta arbete skall naturligtvis vara att försöka få till stånd en så effektiv kriminalvård som möjligt. Detta kan t.ex. innebära en utbyggnad av platser med lägre dygnskostnad samtidigt som dyrare platser läggs ned. Jag vill här också nämna att utbyggnaden för att anpassa antalet platser vid häkten och anstalter till en förväntad ökning av behoven fortsätter. Under det senaste halvåret har beläggningen vid häktena minskat och uppgår för närvarande till i genomsnitt ca 85 %. Det är regeringen som beslutar om inrättande respektive nedläggning av anstalter och häkten. Några förslag i detta avseende med anledning av de föreslagna besparingskraven har ännu inte lämnats av Kriminalvårdsstyrelsen. Jag vill dock understryka att eventuella förslag kommer att bedömas av regeringen i ett helhetsperspektiv tillsammans med andra förändringar inom kriminalvården. I denna bedömning kommer regeringen att fästa stor vikt vid Kriminalvårdsstyrelsens uppfattning om hur en effektiv kriminalvård kan bedrivas. Även eventuella effekter inom andra myndighetsområden kommer att vägas in.
Herr talman! Jag vill först tacka justitieminister Freivalds för svaret. Jag är naturligtvis mycket medveten om att stora besparingar görs och måste göras. Men vi inom Moderata samlingspartiet har sagt att just kriminalvårdens och polisens område är av mycket stor vikt för samhället. De hör till de delar som statsmakterna i första hand skall syssla med. Vi har företagit ganska långtgående omprioriteringar för att kunna bibehålla den standard som vi anser behövas. Jag är naturligtvis på det klara med att man kan göra förändringar med billigare platser osv. Men jag är rädd för att kostnaderna ändå inte kommer att minska. Jag kan ta häktet i Luleå som exempel. Det är ett av de säkraste häktena i Sverige. Det har utnyttjas även för säkerhetsriskhäktade ifrån andra delar av Sverige. Häktet har ganska nyligen restaurerats. Man vill i dag göra en förflyttning till kriminalvårdsanstalten. Vad det för med sig i form av högre kostnader för andra myndigheter är något som man i det snäva besparingsutrymmet inte har tagit med i beräkningen. Det medför t.ex. att ett stort antal transporter tillkommer. En stor personal skulle behövas för att transportera gripna och häktade till rättegångar, till förhör hos polisen och till tingsrätts och hovrättsförhandlingar. Dessutom ställer man ifrån Byggnadsstyrelsen mycket, mycket långtgående krav på säkerhet inom byggnader. Man skulle få mycket höga kostnader. Jag ifrågasätter om detta är besparingar eller indragningar. Jag skulle gärna vilja höra hur justitieministern har tänkt handskas med dessa frågor.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar bereds frågan inom Kriminalvårdsstyrelsen. Det föreligger ännu inget svar från Kriminalvårdsstyrelsen om vilka anstalter respektive häkten man föreslår skall läggas ner. Det finns inte heller något förslag om vilka anstalter och vilka häkten som skall komma till. När ett fullständigt förslag föreligger från Kriminalvårdsstyrelsen kommer regeringen att ta ställning till det. Vi kommer naturligtvis att tillmäta de bedömningar Kriminalvårdsstyrelsen har gjort mycket stor betydelse. Därtill kommer naturligtvis att regeringen också har att ta ställning till vilka effekter en nedläggning har på andra myndigheter och vilka kostnader det för med sig. Det måste givetvis göras en totalbedömning. I viss utsträckning ingår det säkert i underlaget från Kriminalvårdsstyrelsen, men dessutom har regeringen givetvis att ta ställning till helheten.
Herr talman! Jag tackar särskilt för det senaste beskedet. Jag är bränd efter många andra sådana här utredningar som man har genomfört snabbt för att på kort sikt spara pengar. Det har sedan visat sig att omflyttningarna har blivit dyrare än vad man hade tänkt. Det har kommit till många saker. Man har inte sett helheten, eftersom man har haft för bråttom. Jag tar justitieministerns svar som intäkt för att man noggrant kommer att se över även de långsiktiga effekterna och även de effekter som de här indragningarna och omläggningarna kan få på andra myndigheters kostnader samt att man skall se till helheten.

Herr talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att tillse att EG:s direktiv om det rättsliga skyddet för biotekniska uppfinningar förhindrar patentering av djur eller människor eller delar därav. Låt mig först säga följande. Utgångspunkten i patenträtten är att skillnad inte skall göras mellan olika teknologier, och patent har beviljats för åtskilliga biotekniska uppfinningar. Gällande svensk rätt innehåller inte något förbud mot patentering av uppfinningar som tagits fram med hjälp av mänskligt material. Djurraser kan enligt ett uttryckligt undantag i patentlagen inte patenteras. Men Europeiska patentverket har beviljat patent för genetiskt modifierade djur. Verkets beslut är gällande också i Sverige. Den etiska gränsdragningen i lagstiftningen har hittills endast gjorts genom ett generellt förbud mot patent på uppfinningar vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning. Som svar på Lennart Daléus fråga vill jag först och främst säga att det går inte - och kommer inte att gå - att få patent på människor, djur eller kroppsdelar.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 Men principen fylls också ut med mer preciserade bestämmelser. Bl.a. fastslås just att delar av människokroppen - såsom gener, celler och proteiner - i sitt naturliga tillstånd inte utgör patenterbara uppfinningar. Däremot kan patent beviljas på sådant material om det avlägsnats från kroppen och därefter modifieras på ett sådant sätt att det inte längre kan härledas till någon specifik individ. Användning av sådan teknik förekommer vid framställning av vissa läkemedel. Beträffande genteknik på djur slås fast att det måste råda proportion mellan mål och medel för att patent skall kunna komma i fråga. Om en viss process tillfogar ett djur ett lidande som inte är rimligt med hänsyn till den nytta som åstadkoms för människor eller djur, är metoden inte patenterbar. Det föreslagna direktivet innehåller alltså i sin slutliga utformning en stark betoning av de etiska aspekterna. Sverige har också arbetet för att lyfta fram dessa. Direktivet står nu i samklang med den svenska patenträtten och öppnar inte några nya områden för patenterbarhet. Tvärtom preciseras de etiska begränsningarna på ett sätt som möjligen kan föranleda en skärpning av svensk lagstiftning. Direktivets innehåll är alltså tillfredsställande ur svensk synvinkel. Det finns därför inte någon anledning att försöka förhindra att det antas.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Min utgångspunkt för den här frågan är förståelse för att patent inte passar in på hantering av biologiskt material. Generellt är det inte rimligt att kunna patentera någonting som kan reproducera sig självt. Det är uppenbart tvivelaktigt. Patentering är mer till för t.ex. skruvar och muttrar och inte för något så "mjukt" som biologiskt material. Därför har diskussionen om möjligheten att patentera mänskligt material, djurmaterial och växtmaterial uppkommit. Man hade hoppats att den här kritiska inställningen skulle ha vunnit genomslag ordentligt när nu EU förändrar sin inställning och antar nya direktiv. Jag hade hoppats att Sverige skulle ha intagit en attityd som innebär att man skärper inte bara EU:s lagstiftning utan också den egna. Jag tycker att det finns många oklarheter i justitieministerns svar. Jag är inte säker på att de nu aktuella EU-direktiven räcker. Jag tror att man måste börja med att ställa frågan vad som menas med kroppsdel som enligt justitieministern inte kan patenteras. Litet längre fram i svaret säger justitieministern att celler numera kan patenteras om de avlägsnats ur kroppen. Enligt min utgångspunkt är en människocell naturligtvis en del av människan. Låt mig ställa en litet mera konkret fråga. Om man således lyfter ut en könscell från en människa, gentekniskt förändrar cellen utanför människokroppen och förvarar cellen utanför kroppen utan att tala om vilken människa den kommer ifrån, skall en sådan modifierad könscell kunna patenteras enligt det nu aktuella förslaget?
Herr talman! Det är inte en del av kroppen eller det biologiska materialet som sådant som egentligen är föremål för patentering. Det är tekniken som har används vid modifieringen. Såtillvida är det en fortsättning på all annan teknik som man har kunnat patentera tidigare. Den skillnad som föreligger här och som är så känslig för många är att tekniken kan användas på biologiskt material. Det är fortfarande tekniken, uppfinningen, bakom en ny metod som patenteras.
Herr talman! Jag trodde att det var på det sättet, men så sade inte justitieministern i sitt svar. Hon sade mycket tydligt tvärtom, nämligen att patent däremot kan beviljas på sådant material. Det måste vara svårt att översätta begreppet material med teknik. Justitieministern säger alltså att patent kan beviljas på ett sådant material om det - det är uppenbarligen inte tal om teknik - avlägsnats från kroppen och därefter modifierats på ett sådant sätt att det inte längre kan härledas till någon specifik individ. Ett sådant material måste rimligen vara exempelvis en könscell, som kan lyftas ut från en individ och förändras. Vad jag är ute efter är naturligtvis att om det råder oklarhet eller om det aktuella EU-direktivet inte är tillräckligt tydligt borde Sverige göra något åt det. Men det kan naturligtvis vara så att jag missuppfattar begreppet material när justitieministern mycket tydligt säger att patent beviljas på sådant material.
Herr talman! Patent beviljas på sådant material som har förändrats genom en teknik bakom vilken det finns en uppfinning. Daléus tycker att Sverige borde agera mot direktivet. Varför har inte Sverige gjort det under den tid som arbetet med det här direktivet har pågått. Åtminstone under senare halvan av 1994 hade Sverige en observatörsroll, men även innan dess deltog Sverige i detta arbete. Sverige fick genom EG:s och EFTA:s samrådsgrupp för immaterialrättsliga frågor möjlighet att framföra sina synpunkter. Statsrådet Reidunn Laurén menade att Sverige i EG/EFTA-gruppen skulle framhålla betydelsen av etiska aspekter och att förslagen i övrigt var godtagbara för Sverige, eftersom de i princip stämmer överens med svensk patentlagstiftning. Den här ståndpunkten bereddes på tjänstemannanivån med representanter för andra departement, bl.a. Miljödepartementet, i vilket Lennart Daléus då var verksam, utan att någon erinran framfördes.
Herr talman! Det intressanta kan knappast vara att återigen fråga varför saker har eller inte har hänt under den gångna regeringsperioden. Det intressanta måste ändå vara att reda ut hur Sverige nu agerar i EU-sammanhang. Jag tillhör den grupp människor som tyckte att det var angeläget med ett EU-medlemskap, inte minst mot den bakgrunden att Sverige som medlem med kraft skulle kunna driva svenska ståndpunkter. Jag tror att det finns mycket att hämta i detta EU-direktiv, men jag menar att det finns oklarheter som borde vara utredda. Det tycker jag också uppenbart har framgått av justitieministerns svar. Man måste tydliggöra, och man måste driva frågorna med en sådan attityd också i EU att vi successivt kan förändra patentfrågorna i relation till biotekniska uppfinningar, så att det i framtiden inte blir möjligt att patentera det som vi litet fritt kan kalla liv.
Herr talman! Daléus frågar vad Sverige skall göra nu när Sverige är medlem i EU. Mitt svar är, som jag tidigare angav, att direktivets innehåll är tillfredsställande ur svensk synvinkel. Det överensstämmer med svensk patentlagstiftning. Eventuellt innebär det att vi får skärpa den. Det innebär att de etiska aspekterna lyfts fram mycket noggrant. Därför finns det ingen anledning att försöka förhindra att direktivet antas. Det är mitt svar.
Herr talman! Jag förstår svaret men menar att även den svenska patentlagstiftningen i det här hänseendet har avsevärda brister. Det är fortfarande möjligt att saker kan slinka igenom. Låt mig erinra om möjligheten att i utländska patentsammanhang patentera den s.k. onkomusen, vilket gör att musen är patenterad också i Sverige! Man kan ta andra exempel som visar att det finns luckor i den svenska lagstiftningen. Därför, herr talman, vore det angeläget att vi i Sverige - men också numera i EU - tydligt drev sådana krav som jag tror att de allra flesta av oss uppfattar som etiskt riktiga principer. Det är litet defensivt att säga att nu gällande svensk lagstiftning är si eller så. Vi borde ha vår utgångspunkt i möjligheterna att agera i Europa. Använd EU-direktivet som en hävstång för att förändra vår lagstiftning och andra länders lagstiftning på det här området!
Herr talman! Det är exakt det vi har gjort, Lennart Daléus. Det är svårt att föra en diskussion som skall föreställa konkret när Daléus inte talar om annat än avsevärda brister och luckor i svensk lagstiftning. Vilka är bristerna och luckorna?

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag kan tänka mig för att hindra försäkringsbedrägerier. Såsom bakgrund till sin fråga har Birgit Henriksson bl.a. uppgett att man misstänker att några sätter i system att utverka stora skadeersättningar från olika försäkringsbolag, uppskattningsvis tre miljarder per år, samt att man från försäkringsbolagshåll har krävt att få tillgång till gemensamma register för att förhindra sådana bedrägerier. Försäkringsbedrägerier är en form av ekonomisk brottslighet som drabbar försäkringstagarkollektivet på ett oacceptabelt sätt. Kostnaderna får bäras av samtliga försäkringstagare i form av högre premier. Bedrägerierna framtvingar också omständligare skaderegleringsrutiner, till nackdel för dem som har berättigade ersättningskrav. Som jag tidigare redogjort för här i kammaren utgör kampen mot den ekonomiska brottsligheten ett prioriterat område. Regeringen kommer senare i vår att lägga fram en samlad strategi för samhällets åtgärder mot sådan brottslighet. Det kommer bl.a. att handla om att effektivisera samarbetet mellan olika myndigheter samt att utveckla myndigheternas kompetens. I första hand måste emellertid försäkringsbedrägerierna bekämpas av försäkringsbolagen själva. Birgit Henriksson har i sin fråga också nämnt att försäkringsbolagen i samarbete med polisen lyckats nedbringa kostnaderna för skadeersättningar högst betydligt. Detta har skett genom att man har infört nya anmälningsrutiner vid bilbrott, innebärande att den som yrkar ersättning exempelvis för stöld ur en bil måste låta besiktiga fordonet vid en särskild besiktningsstation innan anmälan upprättas och skadan kan regleras. Det är bl.a. genom sådana förbättrade kontrollmetoder som det är möjligt att upptäcka och därmed hindra försök till försäkringsbedrägerier. Utvecklingen på detta område måste gå vidare. Jag är övertygad om att försäkringsbolagen själva har ett starkt intresse härav och att de inte kommer att tveka att utnyttja de möjligheter som finns att förbättra skyddet av sina medel. Frågan om inrättandet av ett gemensamt register över försäkringstagarna bör i första hand prövas av Datainspektionen. Jag kan därför inte som enskilt statsråd uttala mig om vilka möjligheter som bör finnas på det området. Regeringen har inte i sak behövt ta ställning till någon ansökan om ett sådant register som Birgit Henriksson tar upp i sin fråga. Jag är emellertid öppen för att diskutera varje annat förslag till åtgärd som kan komma att framföras från försäkringsbolagen när det gäller att förebygga försäkringsbedrägerier. Regeringen är fast besluten att effektivisera kampen mot den ekonomiska brottsligheten, av vilken försäkringsbedrägerierna utgör en del.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret, som jag tycker är hoppfullt. Försäkringsbolagen kan inte själva ta kontakt. Man har kunnat göra det när det gäller polisen, eftersom det har varit fråga om direkta skador och skadeverkningar. Man har t.ex. upprättat fyra stationer i Stockholmsområdet. Det har gett en effekt. Man räknar med ungefär 3 miljoner per vecka i besparade kostnader. Det här gäller inte riktigt detsamma. Försäkringsföretagen kan ju inte i första hand arbeta tillsammans med någon annan myndighet. Man har alltså börjat diskutera och har skickat ut trevare om att man exempelvis skall få samköra register för att se om samma försäkringstagare hela tiden flyttar försäkringar och får ut ersättning från olika bolag. Jag vet att det är Datainspektionen som har hand om detta. Jag vet också att regeringen i våras t.ex. fattade ett beslut som alla i riksdagen var eniga om, nämligen att man skulle samköra olika register för att se hur omfattande fusket var när det gällde ersättningar osv. Man samkörde register i en vecka. Man aviserade långt i förväg. Försäkringsbolagen har funderat på att genomföra någonting i den stilen. Därför undrar jag om justitieministern skulle kunna ställa sig positiv till detta. Man räknar med att svinnet kan var många miljarder varje år.
Herr talman! Fortfarande måste frågan om upprättande av register eller samkörning av sådana hanteras i den ordning som de lagar som vi har föreskriver. Det är fullt möjligt för försäkringsbranschen att komma med förslag till Datainspektionen och sedan få tillstånd att utföra olika åtgärder som har med register att göra. Någon sådan framställning finns inte. Det fanns en för drygt tio år sedan. Av olika skäl drogs den tillbaka. Men jag antar att försäkringsbranschen mot bakgrund av den utredning som bl.a. Leif G.W. Persson har gjort kommer att aktualisera den här frågan igen och då utnyttja de möjligheter som lagstiftningen ger.
Herr talman! Jag tackar justitieministern. Jag är också mycket medveten om de problem som en samkörning medför. Det kan anses som integritetskränkande. Det har varit många diskussioner om man över huvud taget skall kunna göra detta, men jag utgår från att man från Justitiedepartementet kommer att bevaka denna fråga och se vad som kan göras för att bringa ned kostnaderna, inte minst för alla försäkringstagare som ju i dag är de som får betala för dessa bedrägerier.

Herr talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om jag har tagit reda på dels vad som transporterades till Pakistan i samband med att de pakistanska hästarna hämtades där, dels den totala kostnaden för staten för den pakistanske arméchefens besök i Sverige. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har från Försvarsmakten inhämtat upplysningar i de frågor Yvonne Ruwaida har tagit upp. Det förekommer att högre chefer inom Försvarsmakten genomför besöksutbyten med sina motsvarigheter i andra stater. Den pakistanske arméchefen besökte Sverige hösten 1994. Det var ett svarsbesök på ett tidigare besök i Pakistan av den svenska arméchefen. De tre hästarna var en gåva från den pakistanske arméchefen. Gåvan aktualiserades först sedan dennes besök i Sverige hade avslutats. Hästarna gavs till den svenska arméchefen Åke Sagrén men var enligt uppgift från Försvarsmakten avsedda för Stiftelsen för den Beridna Högvakten. Hästarna hämtades av försvarsmakten med ett Herculesplan. Utresan från Sverige skedde den 16 december 1994. I planet medfördes från företaget Hägglunds en motor till en bandvagn. Sedan en av arméchefen Åke Sagrén tilltänkt karantänförvaring i Estland inte kunnat komma till stånd, kom hästarna till Sverige på kvällen den 19 Jag går härefter över till Yvonne Ruwaidas fråga om kostnaderna. Den pakistanske arméchefen besökte 1994. Statens direkta kostnader för det besöket uppgick till ungefär 60 000 kr. Transportkostnaderna föranledda av mottagandet av hästarna uppgår till sammanlagt 556 000 kr. Av dessa är 403 000 kr s.k. flygtidskostnader som ingår i transportflygförbandens budgeterade resurser. Nämnas bör också att Försvarsmakten beräknar få ersättning från industrin med 60 000 kr för transportåtaganden i samband med att hästarna hämtades. Jag vet inte om dessa pengar ännu har betalats. Här kan tilläggas att kostnaderna för att förstöra de avlivade hästarna lär uppgå till ca 18 000 kr.
Herr talman! Det är bra att vi får litet klarhet i den här röriga historien. Jag tycker att Åke Sagréns agerande är litet märkligt. Han uttalade i Expressen att det skulle ske en matrielleverans i Herculesplanen. Sedan följdes det uttalandet av en kompakt tystnad. Jag frågar ministern: Är det inte egendomligt att vi som tack för en gåva, dvs. hästarna, levererar krigsmatriel med hjälp av det svenska Flygvapnet? Skattebetalarna får stå för huvudkostnaderna. Det här har kostat över en halv miljon. Även om det sägs att man har budgeterat resurser försvaret har det gått åt en halv miljon till detta. Är det verkligen rätt använda pengar? Jag har ytterligare följdfrågor. Försvarsministern sade att man hade skickat med en motor till en bandvagn. Jag vet att Hägglunds Vehicle AB velat sälja militära bandvagnar. Har de fått godkännande för att sälja militära bandvagnar? För några år sedan besökta pakistanska arméofficerare Sverige. Bl.a. var man då intresserad av bandvagnar som kunde användas i bergs och snökrigföring. Våren 1991 planerades på Försvarsdepartementet att pakistansk militär skulle få närvara vid övning av strid i fjällterräng tillsammans med Norrlands jägarbataljon. Pakistan är ett land som kränker mänskliga rättigheter väldigt grovt. Jag har en lista på hundratals sidor på fall där man kränkt mänskliga rättigheter. Det som skett står egentligen i strid med Sveriges riktlinjer för krigsmatrielexport. I dag har 20 personer dödats av den egna regeringen i Pakistan. 30 % av människorna i Pakistan lever under fattigdomsstrecket. Endast 54 % av flickorna går i skolan. Utvecklingen i landet hämmas dels av dålig infrastruktur och brist på energi, dels av den rättslöshet som faktiskt pågår i detta land.
Jag vill påpeka att frågan gäller transport av hästar och kostnaderna för den pakistanske arméchefens besök och icke förhållandena i Pakistan. Ledamöterna är skyldiga att hålla sig till de frågor som har ställts. Taletiden är dessutom slut.
Herr talman! Låt mig få erinra om att motorn som transporterades ingår i Hägglunds tidigare åtagande. Det var en vanlig Mercedesmotor, och den är inte klassad som krigsmateriel. Som svar på följdfrågorna har jag tre synpunkter. Vad som framkommit talar för att hästarna i själva verket var en gåva till staten. Mottagandet skulle ha medfört framtida kostnader för staten. Enligt gällande regler skulle frågan därmed ha överlämnats till regeringen för en prövning. Det finns som jag ser det inte skäl för att anta annat är att regeringen inte skulle ha medgett att gåvan skulle få tas emot. Den andra synpunkten är att de svenska smittskyddsreglerna inte tillåter införsel av hästar från Den tredje synpunkten är att en flygning i utbildnings och övningssyfte inte borde ha utnyttjats för ett kommersiellt uppdrag.
Herr talman! Om jag förstår det hela rätt, det är litet svårt att tolka vad försvarsministern säger, anser försvarsministern att detta varit felaktigt, dvs. Åke Sagréns agerande när det gäller att ta emot hästarna och att skicka ett Herculesplan för att hämta dem. Man skulle inte ha använt Herculesplanen och förmodligen inte heller tagit hit hästarna.
Herr talman! Det är överbefälhavarens och försvarsmaktens sak att pröva frågan om eventuella åtgärder med anledning av eventuella fel. Det får jag enligt grundlagen inte uttala mig om.
Herr talman! Jag vill återgå till det här med motorn. Nu skulle det ha varit fråga om ickekrigsmateriel. Jag tycker att det är intressant att påpeka att Hägglunds måste ha varit intressat av att sälja militära bandvagnar. Pakistanska arméofficerare har varit här för att titta på Hägglunds bandvagnar. Norrlands jägarbataljon skulle tillsammans med pakistanska jägare visa hur man strider i fjällterräng. Är det så att motorn inte har något samband med Hägglunds krigsmateriel?

Herr talman! Jan Jennehag har - mot bakgrund av flygverksamhetens miljöpåverkan vid Malmslätts flygplats i Linköping - frågat mig vad jag tänker göra för att minska denna flygverksamhet. 1996. Frågor som rör flygverksamheten på Malmslätts flygplats kan komma att innefattas i detta försvarsbeslut. Jag har inte för avsikt att föreslå regeringen några åtgärder som föregriper försvarsbeslutet. Vissa frågor om verksamheten vid Malmslätts flygplats prövas nu av regeringen i enlighet med miljöskyddslagstiftningen efter överklagande av Koncessionsnämnden för miljöskydd. Det ärendet bereds inom Miljödepartementet.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Det var klart och tydligt. Några planer på att minska verksamheten finns inte. Att också försvarets miljöstörande verksamhet skall prövas enligt miljöskyddslagarna är jag medveten om. Det är alltså inte det saken gäller. Jag anser att det vore klokt att redan nu minska verksamheten på Malmen eftersom jag tror att försvarsbeslutet med nödvändighet kommer att innebära en minskning. Om en åtgärd framstår som nödvändig är det naturligtvis bra att göra den så snart som möjligt. Särskilt som den skulle välkomnas av de människor som bor kring flygplatsen. Jag tycker som sagt inte om försvarsministerns besked, men det är ett klart besked.
Herr talman! Jag ångrade mig. Jag måste få tillägga en sak. Jan Jennehag är medlem i Försvarsberedningen och har utsökt goda möjligheter att på många sammanträden framöver få framföra de synpunkter som han framfört här inför kammaren.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att blivande lärare får en adekvat kunskap om informationsteknologins möjligheter i undervisningen. Utbildningsområdet är onekligen ett av de viktigaste användningsområdena för informationstekniken. Den ger mycket stora möjligheter i all sorts undervisning, både i skolan och i högskolan. För att det skall vara möjligt att utnyttja den nya tekniken är det viktigt att alla lärare ges den utbildning som krävs för att kunna använda den nya tekniken på ett pedagogiskt lämpligt sätt i undervisningen. Tillgången till datorer för de studerande i lärarutbildningen på landets universitet och högskolor är varierande. Det viktigaste är naturligtvis egentligen inte att placera ut många datorer i skolorna, utan självfallet att lära ut de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Jag vill dock framhålla att det är högskolorna själva som ansvarar för utbildningens innehåll, liksom för att utrustningen är tillfredsställande och att pedagogiska hjälpmedel finns tillgängliga. Jag vill också informera om att bland uppgifterna för den informationsteknologikommission som regeringen tillsatt ingår att komma med förslag till konkreta insatser för att kunskap om informationstekniken och dess möjligheter skall kunna integreras i lärarutbildningen. För egen del planerar jag att inom kort inbjuda ansvariga för lärarutbildningarna vid landets universitet och högskolor för att med dem bl.a. diskutera informationsteknikens möjligheter i undervisningen.
Herr talman! Herr statsråd! Tack för svaret. Jag tycker att det i det mesta är ett ganska positivt svar. Låt mig ta fram ett par saker som jag tror är viktiga inför framtiden. Den borgerliga regeringen gav Skolverket i uppdrag att implementera mer datorer som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Samtidigt är vi nu också med i ett nordiskt skoldatanät som har byggts upp. Det är också viktigt i framtiden. Det sker ganska mycket ute på skolorna nu. Det är nödvändigt. Vi måste flytta ut datorerna från datasalarna och in i klassrummen. Men i det perspektivet måste även lärarutbildningen och lärarhögskolorna vara i frontlinjen, och jag menar att de inte är det. De ligger efter här. Det måste ju ändå finnas ett kommunicerande kärl mellan skola och lärarutbildning. Problemet är egentligen att de lärare som kommer ut från många lärarhögskolor inte är med i utvecklingen. De ligger efter den process som sker ute i skolan. Det är utomordentligt allvarligt. Skall vi kunna få i gång en process där man hjälper elever med läs och skrivsvårigheter, elever med handikapp osv. måste lärarna ha den tekniska kunskapen att använda datorerna. Den får de inte på lärarhögskolorna. Jag tycker att det är bra att utbildningsministern tänker ta upp en dialog med representanter för lärarutbildningarna och lärarhögskolorna, men jag tror att det är utomordentligt viktigt att man också har klart för sig att vi inte kan vara nöjda med den tingens ordning som finns i dag på många lärarhögskolor.
Herr talman! Jag håller helt och hållet med Ulf Melin om själv problembeskrivningen. Jag delar uppfattningen att det är mycket viktigt att lärarna har en god kunskap, och jag vill understryka att de inte bara bör ha en teknisk kunskap utan också kunskap om hur man pedagogiskt utnyttjar dessa nya hjälpmedel. De kan ge stora möjligheter, men det finns också en hel del fallgropar. Det är viktigt. Det är svårt att ha någon riktig uppfattning om vilken undervisning lärarna får i det här avseendet på lärarhögskolorna i dag. Jag vill nog hävda att den är ganska varierande. Det är också ett av skälen till att jag anser att detta är en fråga som jag bör diskutera med samtliga ansvariga för lärarhögskolorna. Sedan får vi se vilka eventuella åtgärder det kan leda till. Samtidigt innebär det system som vi har infört för universitet och högskolor, inklusive lärarhögskolor, att det är högskolorna själva som tar ansvaret för sin undervisning och ser till att den är av god kvalitet. Jag utgår ifrån att man också kommer att följa den principen på lärarhögskolorna. Vi skall självfallet ställa upp krav på det här området. Om vi gör det på ett tillräckligt tydligt sätt är jag säker på att man kommer att göra sitt yttersta för att tillgodose de kraven inom lärarutbildningen.
Herr talman! Jag är medveten om att lärarhögskolorna har en stor frihet att utforma sin undervisning. Men utbildningsministern är ändå ytterst ansvarig för att se till att vi har en bra utbildning för de blivande lärarna. I budgetpropositionen tar regeringen upp att det skall göras en översyn av lärarutbildningarna. Nu skall det tydligen bara ske inom departementet, vilket jag beklagar, men det är en annan sak. Där tar man upp just lärarutbildningens förhållande till utvecklingen i skolan. Det är den springande punkten. Lärarutbildningen borde ju faktiskt ligga i frontlinjen när det gäller att utveckla den pedagogiska mångfalden i skolan, t.ex. att använda nya läromedel. Men jag menar att den inte gör det. Det är kanske inte så konstigt när många av dem som är verksamma inom lärarutbildningen kanske har varit inom de väggarna i 20-25 år. Då har man fjärmat sig från verkligheten, och det är mycket allvarligt.
Herr talman! Jag är övertygad om att alla de som arbetar på lärarhögskolorna inte har fjärmat sig från verkligheten. Jag tror nog att de har en ganska klar bild av vad skolan kräver. Men jag vill gärna hålla med om att det är tänkbart att vi ligger efter på det här området. Därför är det angeläget att lärarhögskolorna tar initiativ. Det är också i det syftet som jag har tänkt att ha den här diskussionen. Jag vill bl.a. få en kartläggning av läget. Jag vill också passa på att nämna för Ulf Melin, för att stilla hans oro på den punkten, att den översyn vi skall göra av lärarutbildningen inom departementet är avsedd som en sorts förstudie. Min tanke är att den så småningom skall leda fram till en litet större utredning med en bredare representation och inte enbart en departementsutredning.
Herr talman! Jag välkomnar det. Jag hoppas också att den här utredningen kommer till stånd ganska snabbt. Det är klart att alla inte har varit 20-25 år på en lärarhögskola. Det är jag medveten om. Men väldigt många har varit det. Jag hade hoppats, och hoppas fortfarande, att man litet närmare studerar hur man skulle kunna få en växelverkan mellan skolorna och lärarutbildningen. Som lärare på en skola skulle man kunna gå in i lärarutbildningen och jobba några år, och tvärtom. Då får vi bort de vattentäta skott som jag upplever finns mellan lärarutbildningarna och skolorna. Dessutom får vi då en bättre mångfald och en bättre utveckling när det gäller de rön som framkommer. Detta är ett par frågor som jag tror är viktiga. Det är bra att statsrådet tar tag i frågan, och jag önskar honom lycka till.

Herr talman! Eskil Erlandsson har frågat mig vilka garantier regeringen har för att kommunerna kommer att ställa upp med medfinansiering i de allergisaneringsprojekt som nu är aktuella efter överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Avsikten är att utarbeta ett investeringsprogram som dels bidrar till att förbättra miljön, dels skapar sysselsättning. En mycket viktig del i programmet är att stimulera allergisanering. Programmet kommer att presenteras senare i anslutning till kompletteringspropositionen i april. Då kommer regeringen också att redovisa vilken medfinansiering som kommer att erfordras. Eskil Erlandsson tycks förutsätta att det är kommunerna som ensamma skall svara för medfinansieringen. Detta är inte självklart, även om jag vet att kommunerna känner ett stort ansvar för att deras lokaler är tillgängliga även för alla de människor som lider av allergier och överkänslighet. Jag tänker i synnerhet på barnen i skolor och på daghem. Kommunerna har för övrigt tidigare visat stort intresse för
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I utbyte mot ett löfte om bidrag till förbättringar av inomhusmiljön har alltså Miljöpartiet stött ett regeringsförslag om anställningsstöd. Med Miljöpartiets stöd har regeringen ryckt loss ungefär 2 miljarder kronor till ett allergisaneringsprogram. Det är tänkt att förbättra inomhusmiljön i offentliga lokaler, t.ex. Pengarna skall fördelas i form av ett investeringsbidrag om högst 25 %; allt detta i enlighet med information som nått bl.a. mig. Förhoppningen från regeringens sida tycks vara att detta skall ge 25 000 nya jobb, främst inom byggbranschen. Men min fråga kvarstår: Hur många jobb försvinner egentligen från kommunsektorn när minst 6 miljarder kronor skall plockas fram från denna sektor - en sektor som både statsrådet och jag vet inte är finansiellt stark i dag? Hur många jobb försvinner alltså från vården, omsorgerna och utbildningarna, dvs. från de primära verksamheterna, när de här pengarna skall plockas fram?
Herr talman! De 2 miljarder kronorna skall användas till bostäder och offentliga lokaler. Det är alltså inte sagt att 2 miljarder kronor oavkortat skall gå till kommunerna. Det är ett räknefel i Eskil Erlandsson redovisning. En annan sak som jag tänkte informera Eskil Erlandsson om och som jag ofta upplevde när jag som kommunalråd var ute och pratade på möten gäller att man ofta blandade ihop utgifter med kostnader. När man investerar t.ex. i en byggnad är det fråga om en utgift. Den utgiften kan leda till lägre kostnader. För kommunen är det så att om man investerar i en förbättrad arbetsmiljö i skolan, i energihushållning eller i åtgärder för ett bättre klimat som gör att det blir bättre arbetsinsatser, så minskar kostnaderna. Kommunerna och de kommunalpolitiker som både Eskil Erlandsson och jag känner är säkert så förnuftiga att de kan avväga om det är klokt att ta emot ett bidrag på 25 % om det gäller en investering som är till nytta för kommunen. Ofta leder de investeringar som kommunerna numera gör till sänkta kostnader i driftsbudgeten och därmed till ökade möjligheter att upprätthålla välfärden.
Herr talman! Den andra punkten som jag vill komma till är att det föreslagna stödet är ofinansierat både vad gäller staten och vad gäller kommunsektorn. Både den kommunala - det gäller då samfällt - och den statliga kassakistan är som bekant tomma. Frågan kvarstår därför: Var skall pengarna tas? Det skulle vara intressant att få upplysningar om vilka som skulle kunna tänkas vara sponsorer. Sponsorer är ju det ord som används. Men i svaret från arbetsmarknadsministern görs en omskrivning. Vilka kan alltså medfinansiärerna tänkas vara? Är det byggbranschen som skall ställa upp - en bransch som vi med skattemedel har fått finansiera på andra sätt?
Herr talman! Jag tycker nog att vi har klarat ut den första frågan, dvs. att investeringar inte automatiskt leder till ökade kostnader. Om kommunerna är kloka, och speciellt om bidrag ges, leder en investering i form av en utgift i stället till sänkta kostnader och därmed till större möjligheter att driva välfärdspolitik. Den andra frågan gäller medfinansieringen. Vad jag här vill understryka är att de 2 miljarder kronorna inte enbart skall gå till kommunerna utan också till bostadsbolagen. Därmed är bostadsbolagen medfinansiärer. Så till den tredje frågan: Var skall de sammantaget 7 miljarder kronorna till stimulanser tas? Ja, de skall vi finansiera genom engångsintäkter i staten. Vi skall inte göra som den förra regeringen, dvs. låna till arbetslöshetsunderstöd.
Herr talman! Avslutningsvis kan det konstateras att det hela fortfarande är ofinansierat; detta oaktat om vi pratar om bostadsbolag som råkar äga lokaler där det bedrivs offentlig verksamhet. De skall ju betalas i form av en sorts hyresintäkt från den kommun eller det landsting som bedriver verksamhet i lokalerna. Jag tror alltså inte att de många gånger samhällsägda bolagen har några pengar undanstoppade, så att de kan sponsra verksamhet i den omfattning som det föreslagna stödet i sin tur förutsätter. Det finns alltså inget klart finansieringsförslag på någon sida när det gäller finansieringsparter som är tänkta att ta i det här. Jag tycker nog att man kan tala om ett slag i luften här. Det torde inte bli så mycket av det som i och för sig var en god föresats, nämligen detta med att förbättra inomhusmiljön för framför allt våra barn.
Herr talman! Jag har lyssnat på Eskil Erlandsson, men jag har litet svårt att få det här att matematiskt gå ihop. Om ett bostadsbolag erbjuds ett 25-procentigt bidrag för investering i en bättre miljö och bostadsbolaget gör bedömningen att bidraget skall tas emot, är det klart att personerna i det bostadsbolaget har funderat över hur de återstående 75 procenten skall finansieras. De gör inte en sådan här investering om den inte är bra för bolaget och hyresgästerna. Att ett bidrag skulle kunna vara en belastning för den kommun eller det bostadsföretag som vill förbättra miljön har jag alltså litet svårt att förstå. Det handlar här om den arbetsmarknadspolitik som har tillämpats i årtionden och som i alla år har fungerat. Det har aldrig varit något problem att få företag att investera om de får statsbidrag i samband med investeringen.
Herr talman! All byggproduktion förutsätter en långsiktig planering och en god framförhållning. Kommuner, bostadsbolag osv. som jag lärde känna bl.a. under min tid som kommunalman har haft en sådan. De har beräknat sina hyresuttag och liknande utifrån att investeringar görs i en viss tidsordning inte utifrån vare sig bidrag eller andra gåvor ovanifrån - även om sådana är bra, om de ligger inom den planering som de företag liksom de kommuner och landsting har som vi här talar om. Om inte så finns risken att man, som många andra i vårt samhälle har gjort, hamnar i en skuldfälla om man lånar till de minst 75 procent som förutsätts i det förslag som vi snart får se.
Herr talman! Jag hoppas att de flesta kommunalpolitiker och de personer som sitter med i bostadsföretagens styrelser och som planerar att göra en investering utnyttjar möjligheten att tidigarelägga sin investering om staten erbjuder en rabatt på 25 %. Jag hoppas alltså att de flesta som har ansvar för pengar utnyttjar nämnda möjlighet och att det inte är en vanlig företeelse att man - om man ändå skall göra en investering och kan tidigarelägga denna - tackar nej bara därför att pengarna kommer genom en uppgörelse mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna, för det kan inte vara förnuftigt.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig efter vilka principer regeringen hanterar tillsättning av en tjänst som domprost, t.ex. vilken vikt regeringen lägger vid jämställdhet inom områden där bristen på jämställdhet är så tydlig. Vid tillsättningen av en domprosttjänst skall regeringen enligt kyrkolagen fästa avseende bara vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst om det inte finns särskilda skäl för något annat. Strävan att främja jämställdhet mellan kvinnor och män är en omständighet som har accepterats som en saklig befordringsgrund. Finns det likvärdiga sökande av båda könen skall det underrepresenterade könet ha ett visst försteg. Jämställdhetsintresset väger också över när det är fråga om sökande av olika kön med kvalifikationer som är i stort sett - men inte helt - Jämställdheten kan alltså bli den avgörande faktorn när regeringen har att välja mellan sökande som bedöms vara lika eller i det närmaste lika meriterade. Detta gäller självklart i särskilt hög grad på sådana områden där det ena könet är kraftigt underrepresenterat.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag är glad över det liksom över civilministerns tydlighet här. Jag hade ju en liknande fråga redan 1988 som jag diskuterade med dåvarande civilministern. I just det här fallet vet jag att jag självklart inte kan ställa frågor om ett enskilt ärende, utan det gäller principerna. I Uppsala stift finns det 268 präster, av vilka 81 är kvinnor. Antalet kyrkoherdar är 84, varav 12 är kvinnor. Antalet domprostar i landet är 13, varav 1 är kvinna. Det ena könet är alltså underrepresenterat, och det kan aktualiseras i denna fråga. I Uppsala stifts egen jämställdhetsplan står det att stiftets rekryteringsansvariga tillser att rekrytering och antagning av präster sker utan avseende på kön. I 3 § står det: Vid tillsättning av prästtjänst skall vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter företräde ges åt sökande av underrepresenterat kön inom samma tjänstetyp. Till den aktuella domprosttjänsten har två kvinnor sökt. Den ena kvinnan uppfyller enligt Uppsalas egen bestämning väl de kriterier för skicklighet som behövs för en domprosttjänst. Hon har t.ex. teologisk doktorsexamen. Alltså har hon vetenskapligt meriterat sig. Hon har 23 års prästtjänst. Alltså har hon förmåga att inspirera till församlingsutveckling. Vidare har hon varit arbetsledare för tio personer utöver att hon haft ansvaret i två stora stift för hela det finskspråkiga utvecklingsarbetet. Alltså har den här kvinnan en dokumenterad arbetsledarförmåga. Med detta vill jag bara "sätta civilministern på spåret" med tanke på den dag då det här aktualiseras i riksdagen. För övrigt är jag mycket nöjd med de klara besked som jag har fått.
Herr talman! Som Margitta Edgren själv upptäckt finns det inga meningsskiljaktigheter oss emellan i den här frågan. Jag är också väl medveten om de otillfredsställande förhållandena över huvud taget när det gäller kvinnliga prästers möjligheter att avancera inom Kyrkan. Utan att diskutera ett enskilt ärende kan jag generellt säga att samtliga behöriga sökande till domprosttjänsten i Uppsala kommer att vara med vid regeringens ställningstagande. Vi har ju flera gånger tidigare vid prästtillsättningar tagit hänsyn till just jämställdhetsintresset.
Herr talman! Jag förstår och inser det. Dessutom har JämO varit inkopplad på ett väldigt tidigt stadium. Det gäller alltså att bryta trenden. Det är 35 år sedan kvinnor fick bli präster. Men fortfarande finns det ett motstånd. Det gäller dock inte i officiella beskrivningar eller texter. Jag har med mig här en mapp med material bl.a. om kvinnopräster och kan inte låta bli att återge vad som sägs i en artikel från 1984 av Annika Borg och Helene Egnell. De menar att vi läsare inte riktigt förstår det här. Det finns alltså kvinnliga präster som betraktas som pestsmittade. Det står här att män inte tar dessa kvinnor i handen. Manliga präster kan inte vara i samma rum som de och inte bära samma kåpa. Män uppmanar konfirmander att inte gå och lyssna på de kvinnliga prästernas gudstjänster. Man menar också att det förekommit att föräldrar som låtit döpa sina barn har fått klart för sig att barnen inte är riktigt döpta därför att en kvinnlig präst döpt dem. Det är sådana attityder som vi måste komma bort från. Därför tror jag att även sådana här attityder på sikt försvinner, om regeringen och riksdagen är tydliga och just när det gäller sådana här tjänster visar att de menar vad de säger.
Herr talman! Så sent som i går var jag i Gävle och träffade där ett antal kvinnliga präster. Vi diskuterade just deras arbetssituation och vad de upplever i sina församlingar både från manliga prästkolleger och från församlingarna och de kyrkligt aktiva. Margitta Edgren återgav vad som sagts i en artikel från 1984. Men på tio år - från 1984 till 1994 - tror jag att det hänt en hel del. Det beror naturligtvis på att de kvinnliga prästerna har blivit fler. De utgör ungefär 25 % av prästkåren. Om denna utveckling fortsätter krävs det naturligtvis kvinnliga förebilder även på detta område.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig vad som hänt när det gäller undersökningen av svenska kärnkraftverks inköp av uran. Frågan knyter an till frågedebatten i detta ämne här i kammaren den 6 december 1994. Jag nämnde då att Miljödepartementet undersökte möjligheterna att ställa krav på de svenska kärnkraftverken när det gäller inköp av uran. Departementets undersökning har visat att det på sikt inte skullle vara omöjligt att införa krav på företagen att i förväg förvissa sig om att verksamheten hos en avsedd leverantör bl.a. uppfyller internationellt accepterade riktlinjer beträffande strålskydd, arbetarskydd och miljöskydd. En förutsättning för detta är emellertid att sådana krav får en bred internationell uppslutning och acceptans. Jag vill samtidgt nämna att de svenska kärnkraftsföretagen har informerat om att man gemensamt bestämt sig för att i nya upphandlingskontrakt införa krav på att internationella riktlinjer beträffande strålskydd och miljö uppfylls hos gruvföretag och leverantörer. Sverige kommer att fortsätta att driva frågan om mer bindande miljökrav i samband med uranbrytning bl.a. inom Internationella atomenergiorganet, IAEA, och inom OECD:s kärnenergibyrå, NEA.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret också denna gång - det är ju andra gången som vi diskuterar det här ärendet. Senast vi diskuterade detta väcktes vissa förhoppningar, för då sade ministern att Miljödepartementet skulle undersöka möjligheterna att ställa krav på de svenska kärnkraftverken när det gäller inköp av uran. Jag tycker nog att dessa förhoppningar grusas något i dag. Ministern säger i svaret här att departementets undersökning har visat att det på sikt "inte skulle vara omöjligt" att införa krav på företagen. Min fråga blir då: Varför en så defensiv hållning? Jag skall citera litet grand från den rapport som Greenpeace har upprättat efter sitt besök i just Krasnokamensk. Det gäller förhållandena på den orten. Man skriver bl.a.: "Vårt filmteam mötte ett samhälle präglat av förstörd hälsa och miljö som en direkt följd av uranbrytningen. Vi fann bl.a. att cancerfrekvensen överskred normalfrekvensen i Ryssland med 200-300 procent samt en mycket hög andel graviditetsstörningar i området nära urangruvan i Krasnokamensk. I bostadshus uppmättes radonhalter som var tio gånger högre än gränsvärdet i Ryssland och i Sverige." Men Anna Lindh, är det inte så att reaktionen - om det här hade varit en beskrivning av situationen i ett svenskt samhälle - hade varit någonting kraftfullare än bara ett uttalande om att det "inte skulle vara omöjligt"? Om ett sådant här fall hade inträffat i Sverige tror jag att ministern hade slagit näven ordentligt i bordet och agerat för att ta fram en lagstiftning i stället för att bara hänvisa till vad bolagen nu säger att de vill göra. De har ju hitintills inte handlat därefter. Finns det inte anledning, Anna Lindh, att agera kraftfullare än vad som anges i svaret?
Herr talman! Jag tror att Dan Ericsson och jag är fullständigt överens om att det är fruktansvärda förhållanden som beskrivs och att de är helt oacceptabla. Men vad jag skulle göra här var att tala om för Dan Ericsson vilka möjligheter vi har att agera. Det första som jag vill peka på och som jag tycker är viktigt är att redan debatten om detta har gjort att kärnkraftföretagen nu garanterar att de framdeles inte skall köpa, om sådana här förhållanden fortsätter att gälla. Kärnkraftföretagen har alltså garanterat att de skall ställa krav på internationella riktlinjer i framtiden. Därmed kan vi hoppas att åtminstone de svenska kärnkraftföretagen inte köper från den här sortens gruvor i framtiden. Men frågan är även vad vi kan göra för att också på sikt garantera detta. Det visade sig vara litet mera komplicerat än vad jag hoppades förra gången som jag lämnade svar på frågan. Anledningen är inte bristande vilja utan vår anslutning till Euratom och WTO. På grund av vår anslutning till dessa organisationer kan vi tyvärr inte ha en helt självständig lagstiftning, utan den måste samordnas och sanktioneras internationellt. Dan Ericsson och jag kan däremot säkert vara överens om att vi inom våra respektive partier skall hjälpa till med att försöka få bort den typ av regler som gör att sådana här frågor behandlas handelspolitiskt inom EU och WTO. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av detta. Sedan kan vi lagstifta nationellt om detta.
Herr talman! Det är ju bra att Anna Lindh och jag är överens i sak om att det är fråga om en otillständig verksamhet. Men det handlar också om vilka åtgärder som man vidtar för att komma åt denna verksamhet. Som ministern sade har denna debatt kanske ändå lett till att företagen nu säger, precis som ministern gör i svaret, att nya krav skall införas i upphandlingskontrakten. Frågan är varför det har dröjt så lång tid innan de faktiskt har tagit reda på vad som händer på de ställen där man bryter uranet. Jag är rätt skeptisk till uppgifterna om vilka insatser de är beredda att göra. Vi vet att det här uranet används i våra egna kärnkraftverk, framför allt i Barsebäck och i Oskarshamn, och att det inte handlar om några små mängder. Ministern sade under den förra frågestunden att det rörde sig om 600 ton per år från OSS-länderna. Frågan är om ministern litar på att företagen nu på egen hand skall göra som de sagt eller om det finns anledning att gå vidare - det har ju här antytts att det inte skulle vara omöjligt. Kommer ministern att fortsätta att bevaka detta och undersöka vilka möjligheter som finns att gå vidare?
Herr talman! Jag hade hoppats att Dan Ericsson faktiskt skulle kunna utläsa detta av mitt svar. Vi fortsätter att driva kraven på mer bindande miljökrav internationellt. Steg två i detta arbete är att vi, sedan vi har fått ett bättre underlag från IAEA och OECD:s kärnenergibyrå, skall kunna lägga fram det för WTO:s miljöpolitiska kommitté för att få till stånd ett gemensamt internationellt beslut. Vi driver alltså nu frågan med sikte på att få ett gemensamt internationellt beslut. Jag tror att Dan Ericsson, jag och andra under tiden får hjälpas åt med att sätta politisk press på kärnkraftföretagen, så att de inser vad som är ett lämpligt agerande vid upphandling av uran. Jag har ingen anledning att misstro dem när de garanterar att de skall ha en viss policy i fortsättningen.
Herr talman! Det låter bra att vi är överens om att driva på, och vi skall då utöva ett tungt politiskt tryck på aktörerna på området. Jag har en liten följdfråga, som jag inte begär att ministern skall svara på just nu. Sveriges anslutning till Europeiska atomenergigemenskapen , föreslås en paragraf som ger regeringen möjlighet att föreskriva särskilda villkor för företag och andra med tillstånd till kärnteknisk verksamhet, vid försörjning med malm eller råmaterial. Jag undrar om miljöministern har haft något speciellt i tankarna när hon formulerade denna paragraf, med anknytning till den nu aktuella frågeställningen.
Herr talman! Jag kan inte svara på i vilken utsträckning vi kan använda den paragrafen i det här fallet. Däremot kan jag säga att vi allmänt har hållit på principen att man skall ha så stor nationell självständighet som det någonsin är möjligt i dessa frågor. Men en fullständig nationell självständighet har vi tyvärr inte, eftersom vi är bundna av våra överenskommelser med Euratom och WTO. Vi kan därför inte ha en helt nationell lagstiftning, där det ställs miljökrav på t.ex. kärnkraftföretagens upphandling. Vi fortsätter dock att arbeta för att få till stånd en möjlighet både att göra detta nationellt och att få till stånd internationella överenskommelser.
Herr talman! Bara en avslutande fråga: Kommer miljöministern nu att följa upp att företagen verkligen genomför det som de har sagt när det gäller upphandlingskontrakten? Kommer det att följas upp snart, och i vilka former kommer det att ske?
Herr talman! Vi räknar med att fortlöpande få information om hur företagen hanterar dessa frågor också i framtiden. Jag räknar, som sagt, med att det i dag finns en bred förståelse för att det är viktigt att ha en sund miljöpolicy vid upphandlingen.

Herr talman! Maggi Mikaelsson har, med anledning av den provflygning med JAS 39 Gripen som bedrivs och är planerad att bedrivas på Malmslätts flygplats utanför Linköping, frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra boendemiljön intill Malmslätts flygplats. Maggi Mikaelsson anger också i frågan att antalet provflygningar har ökat de senaste åren. Tillstånd till provflygningar med JAS 39 Gripen meddelades av flygningar under januari 1995. Tillstånd till flygningar med JAS 39 Gripen i övrigt har inte meddelats. Enligt Försvarets materielverk, som svarar för provflygningarna med JAS 39 Gripen, har sedan den första Gripenflygningen 1987, Gripen flugit på Malmslätts flygplats 4-5 gånger. Precis som frågeställaren själv påpekar bereds frågan om tillstånd enligt miljöskyddslagen till provflygning med JAS 39 Gripen för närvarande. Beredningen pågår i Koncessionsnämnden för miljöskydd, som kommer att meddela slutligt beslut i frågan inom kort. Vid en sådan prövning tillämpas tillåtlighetsbestämmelserna i miljöskyddslagen. För det fall ärendet överlämnas till regeringen eller Koncessionsnämndens beslut överklagas kommer ärendet att prövas av regeringen efter beredning på Miljödepartementet. Vid en sådan eventuell prövning har regeringen också att tillämpa miljöskyddslagens tillåtlighetsbestämmelser enligt 4-6 §§. En sådan bedömning omfattar lokaliseringen av verksamheten, behovet av skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått samt om verksamheten, mot bakgrund av kvarstående olägenheter efter de försiktighetsmått som kan föreskrivas, bör tillåtas. Jag avser inte att föregripa den eventuella prövningen i regeringen.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Jag har en viss förståelse för att ministern inte vill föregripa regeringens prövning, men detta är en fråga som mycket bekymrar dem som bor i de berörda områdena. Man kan ha åtminstone tre infallsvinklar på problemen med Malmens flygfält. För det första är dessa miljömässiga. För det andra handlar det om planfrågor om hur Linköping som stad skall utvecklas. För det tredje gäller det de militära frågorna. Man kan också litet grand fundera över hanteringen när ett överklagande inte kan få någon verkan därför att den åtgärd som överklagas redan har vidtagits när överklagandet bifalls. Detta är en gammal fråga. Malmens flygfält är till åren kommet, och när det byggdes låg det ett bra stycke utanför staden men ligger nu mitt i den. Ända sedan 70-talet har det förekommit restriktioner för byggandet i området, och man är där väl medveten om problemen. Buller och luftföroreningar är allvarliga störningar för de boende, framför allt bullret, som upplevs som mycket besvärande för dessa. De har fått erbjudande om att få ljudrutor insatta i huset, men de som bor där bedömer en sådan åtgärd vara mera kosmetisk, eftersom husen över huvud taget inte är byggda för att klara de bullernivåer som det gäller. Det handlar här inte bara om JAS-flygplanet. Det finns kanske också andra skäl till att det inte gjorts så många provflygningar som avsikten varit. Enligt planerna har man tänkt sig upp till 2 600 olika flygplansrörelser, enligt de uppgifter jag har fått. Därför är det viktigt att de boende får veta någonting om när ett beslut skall fattas.
Herr talman! Jag förstår problemen. Men nu får vi avvakta Koncessionsnämndens beslut. Jag räknar med att det skall komma relativt snart. De uppgifter jag har fått säger att Koncessionsnämnden skall fatta beslut om några veckor. Då får vi se om ärendet överklagas till regeringen. Då kan det ta ytterligare en tid under våren innan det finns ett slutligt beslut. Jag kan i dag inte säga något om inriktningen på det slutliga beslutet. Jag kan inte föregripa regeringsbeslutet.
Herr talman! Kan jag tolka svaret så att om ett för linköpingsborna negativt beslut fattas, dvs. överklagandet lämnas utan åtgärd och det i sin tur överklagas, kommer ärendet upp på regeringens bord? Är det så jag skall tolka uttrycket inom några veckor? Det är viktigt för dem som bor där att veta.
Herr talman! Såvitt jag har förstått kommer Koncessionsnämndens beslut inom några veckor. Om det sedan överklagas tas ärendet upp i regeringen. Men då dröjer det ytterligare en tid innan överklagandetiden har gått ut och regeringen kan börja behandla ärendet. Men under våren måste ett beslut fattas.
Herr talman! Det beslut som föranledde min fråga var ett tillfälligt beslut, ett slags delbeslut, för den begäran som har lagts fram för att få göra dessa provflygningar med JAS-planet. Många uppfattar delbeslut som något slags positivt förhandsbesked. Finns det risk för att det kommer nya tillfälliga ansökningar och att de behandlas på samma sätt som för den som gäller för januari månad?
Herr talman! Nu har tiden för ett slutligt avgörande närmat sig. Därmed tror jag inte att det finns anledning att förvänta sig några ytterligare delbeslut. Nu gäller det ett slutligt beslut som skall fattas så småningom.

Herr talman! Lennart Daléus har till mig ställt följande fråga: På vilket sätt avser regeringen att på ett samlat sätt följa upp de olika uppdragen från Riokonferensen? Som svar på frågan vill jag säga följande: Jag delar Lennart Daléus uppfattning att arbetet med lokala Agenda 21 är angeläget. Miljövårdsberedningens arbete med lokala Agenda 21 påbörjades efter miljökonferensen i Rio 1992. Beredningen var då, precis som Lennart Daléus antyder, en av knutpunkterna för detta arbete i Sverige. I dag har över 21, och det är det lokala arbetet som bör prioriteras. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit oförändrat stöd till detta arbete. Miljövårdsberedningen skall under den kommande mandatperioden arbeta med att integrera miljöarbetet i samhällets olika sektorer. Även detta ligger i linje med Riokonferensens antagna Agenda 21. Vad gäller den fortsatta uppföljningen av Riokonferensen avser regeringen att tillsätta en kommission med bred förankring i samhällets olika sektorer. Detta skall ske i syfte att utveckla och förankra en nationell strategi för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Detta har regeringen tidigare anmält i sin skrivelse till riksdagen . Kommissionens arbete skall också ses i ljuset av det extra möte med FN:s generalförsamling 1997 som skall granska och värdera genomförandet av Riokonferensen.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis miljöministern för svaret. Det andas en förståelse för betydelsen av arbetet med lokala Agenda 21. Nu är inte min hake om Miljövårdsberedningen som centrum på nationell nivå det viktigaste. Som miljöministern vet har jag en viss kärlek till Miljövårdsberedningen. Men utöver detta saknar jag fortfarande det som kan vara en nationell krok i arbetet för kommunerna att arbeta med lokala Agenda 21. Det viktiga är det som miljöministern understryker, nämligen arbetet i kommunerna. Jag har märkt när jag har pratat om dessa frågor att det behövs en samlingspunkt, någonstans att utbyta erfarenheter och få stöd. Jag menar inte primärt det ekonomiska stöd som uppenbarligen kommer att fortsätta i enlighet med den tidigare regeringens sätt att hantera det hela. Det är fråga om ett stöd på ett annat sätt. Det är ett idémässigt stöd, en bank av erfarenheter att diskutera kring. Jag vet att inte minst de ungdomsnätverk som bildades under arbetet, ett av de viktigare är Q 2000, talar gärna i termer av, och vill gärna ha, rundabordssamtal kring frågor som berörs i deras lokala Agenda Jag skall inte säga att kommunerna är vilsna. Men jag märker att det finns ett sökande i kommunerna kring hur de skall gå vidare, utbyta erfarenheter och mycket annat. Jag återvänder till början: Det var där som Miljövårdsberedningen spelade en viktig roll under den tidigare regeringens arbete. Det behövs något nu också. Jag undrar om miljöministern vill vara med att tillsätta något nytt? Jag tror inte riktigt att den kommission som togs upp i den senare delen av svaret riktigt återspeglar viljan.
Herr talman! Jag tror att kommissionen återspeglar precis det Lennart Daléus efterlyser. Det handlar om att följa upp Agenda 21-arbetet på olika sätt, bl.a. det lokala Agenda 21-arbetet. Jag tycker att det lokala Agenda 21-arbetet i Sverige är något av det mest spännande som pågår just nu. Men det gäller samtidigt att finna formerna för att uppmuntra, ge goda exempel, stötta idémässigt, men samtidigt inte försöka gå in från statlig sida och styra det lokala Agenda 21 Jag har haft många kontakter med kommuner och t.ex. Q 2000. Jag har förstått att de flesta vill ha ett idésamarbete, möjligheten att hämta goda exempel, men samtidigt inte en statlig styrning av deras viktiga arbete. Jag tror att kommissionen kommer att bli det vi behöver, både för den lokala och den nationella uppföljningen av Agenda 21.
Herr talman! Vi kan naturligtvis ha olika uppfattning om vad arbetet resulterar i. Men under den tidigare regeringens arbete var det aldrig tal om att styra uppifrån. Man erbjöd fora för diskussion. Jag är fullt medveten om att det var i kommunerna som arbetet skulle bedrivas. Miljöministern är fast förvissad om att det kommer att fungera med en kommission som skall ha till uppgift att utarbeta en strategi för det fortsatta arbetet, inte minst uppföljningen av Riokonferensen. Men jag har svårt att tro, med den erfarenhet jag har av sådant arbete, att det samtidigt är något som lokala företrädare, miljöorganisationer och andra kan samlas och använda som forum för debatten. Det är mer av en nationell operatör som drar upp riktlinjer som ofta uppfattas som högt upp och långt borta.
Herr talman! Med all respekt för Lennart Daléus erfarenhet, tror jag att Lennart Daléus blir litet konservativ ibland och vill bara följa de tidigare arbetsmönstren. Jag föreslår att Lennart Daléus avvaktar en tid, ser hur kommissionen fungerar och ser hur uppföljningen fungerar. Sedan kan vi komma tillbaka och diskutera vad vi eventuellt behöver göra ytterligare för det lokala Agenda 21-arbetet.
Herr talman! Det vore mig fjärran att försöka framstå som konservativ i dessa frågor. Det får väl arbetet utvisa. Jag tar gärna miljöministerns ambitioner för gott. Jag ser naturligtvis att det finns tid att se vad som händer med kommissionen. I sådana fall får vi säkert anledning att återkomma. Jag skall gärna medverka till en diskussion i dessa talarstolar för att se om kommissionen har fyllt ungdomarnas, kommunernas och de andras krav på närhet till den nationella nivån. I avvaktan på det får jag önska miljöministern bättre hälsa framöver.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om när regeringen kan komma att lägga fram förslag om en lagändring som ger regeringen initiativrätt i enskilda utlänningsärenden. Det uppdrag den förra regeringen gav en särskild utredare rör regeringens ansvar för praxis i utlänningsärenden och prövningsförfarandet vid ansökan om uppehållstillstånd. De frågeställningar utredaren skall belysa är hur nuvarande styrmedel fungerar och överväga vilka styrmedel regeringen bör ha i utlänningsärenden samt undersöka i vilka avseenden rättssäkerheten vid prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd kan ökas. Vilka styrmedel utredaren kommer att föreslå att regeringen skall ha kan jag i dag naturligtvis varken förutse eller uttala mig om. Den särskilde utredaren skall senast den 31 mars 1995 avsluta sitt arbete och redovisa sina överväganden och förslag, som kommer att lämnas över till kommittén för översyn av invandrings och flyktingpolitiken. Den utredningen skall i sin tur avsluta sitt arbete den 1 juli 1995 och kommer då att bl.a. lägga fram förslag om vilka styrmedel som regeringen skall ha till sitt förfogande i utlänningsärenden. Med den tidsplanering som vi nu arbetar efter kan regeringen lägga fram sitt förslag till riksdagen tidigast vid årsskiftet 1995/96.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. När Utlänningsnämnden inrättades avhände sig den dåvarande regeringen möjlighet att på eget initiativ avgöra enskilda asylärenden. Bara i de fall Utlänningsnämnden eller Invandrarverket överlämnar ärenden till regeringen får regeringen själv ta ställning till en ansökan om asyl. Detta förhållande har begränsat regeringens möjligheter att utforma praxis. Utvecklingen har, enligt min mening, visat att det här skapar problem. Min fråga är föranledd av vad som inträffat i ett antal enskilda ärenden. Senast gällde det familjen Sincaris i Åsele. I det ärendet finns, såvitt jag kan se, åtminstone två intressanta förhållanden som har betydelse för vilken praxis som bör gälla. Dels gäller det vilka skäl som kan föranleda upphävande av redan utfärdat tillstånd. Dels rör det frågan om i vilken utsträckning regeringens beslut gäller att familjer med barn som kommit före den 1 januari Men det förekommer många ärenden av liknande karaktär. Därför menar jag att det är nödvändigt att lagen ändras så att regeringen kan vara mer aktiv när det gäller att ange praxis. Statsrådet talar om styrmedel. Men av svaret framgår att det är tidigast om ett år som vi kan se fram emot en förändring av den ordning som nu gäller. Jag anser att invandrarministern bör överväga att ta initiativ för att skynda på denna process. Det vore bra för de enskilda asylsökanden, det vore bra för debatten och det vore bra också för regeringens agerande i frågan.
Herr talman! Förslag skall läggas fram av kommittén, och det kommer att ske vid halvårsskiftet. Därefter skall betänkandet ut på en remissrunda, och det tar sin tid. Därefter kommer ärendet tillbaks till regeringen. Då kan vi börja jobba med det i syfte att utveckla propositioner. Jag tror inte att det i dag finns förutsättningar att åstadkomma detta snabbare än utifrån dessa tidsrymder. Vad gäller det fall i Åsele som Georg Andersson påtalade är det fallet överlämnat till regeringen för dess ställningstagande. Utlänningsnämnden har anmält att ärendet är översänt till regeringen och regeringen har ärendet på sitt bord.
Herr talman! Det enskilda ärendet har som sagt överlämnats till regeringen. Det skedde efter det att jag ställt denna fråga. Men min fråga är av generell karaktär. Det skulle vara bra om regeringen kunde överväga att bryta ut frågan om praxisbildning från de övriga frågor som ligger i hela utredningsarbetet om asylmottagningen.
Herr talman! Regeringen anser att det är väsentligt att hålla samman helheten och kommer att göra en totalförändring i den mån sådana förslag kommer fram; regeringen vill göra alla eventuella förändringar på en gång. Därför kommer jag inte heller att vidta några åtgärder i syfte att tidigarelägga hanteringen av speciellt denna fråga.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att möjliggöra asyl för homosexuella. De asylsökande som på grund av sin homosexualitet riskerar förföljelse vid ett återvändande till hemlandet beviljas i dag uppehållstillstånd av humanitära skäl; de får alltså stanna. Dagens praxis grundar sig på uttalanden i proposition 1983/84:144, "Riktlinjer för invandrings och flyktingpolitiken" i vilken föredragande statsråd anförde att denna grupp asylsökande bör få stanna på grund av humanitära skäl, om en samlad bedömning av utlänningens situation vid ett återsändande till hemlandet ger anledning till det. Samtidigt konstaterades att detta inte uteslöt möjligheten att homosexuella asylsökande skulle kunna beviljas asyl som de facto-flyktingar, men att det var en fråga för de rättstillämpande myndigheterna att avgöra. I direktiven till invandrings och flyktingpolitiska kommittén finns denna frågeställning inte speciellt omnämnd. Jag utgår från att frågan aktualiseras i utredningens diskussioner om vilka som i framtiden skall anses ha skyddsbehov i Sverige - grunderna därför. Utredningen skall avsluta sitt arbete den 1 juli 1995. I väntan på ställningstagande till invandringspolitiken i sin helhet är det regeringens ambition att inte göra fler ändringar i regelsystemet än vad som redan aviserats.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Skälet till min fråga är att det, trots att Utlänningsnämnden skall bevilja av humanitära skäl, rapporteras att detta inte fungerar. Man stöder sig nämligen på det aktuella landets lagstiftning och ser inte att den lagstiftningen är en papperstiger och att diskrimineringen, förföljelsen, de facto fortsätter i det aktuella landet. Men jag hoppas att denna debatt, trots frånvaron av direktiv till utredningen, leder till att kommittén tar upp denna fråga och tydliggör hur vi skall bedöma situationen för homosexuella asylsökande. Det finns nämligen rader av länder där det råder totalförbud mot manlig homosexualitet, i exempelvis jag kan rabbla upp en hel rad länder i såväl Europa, Asien och Afrika som i Sydamerika. I Nordamerikas förenta stater finns det också en fientlig inställning mot homosexuella. Och det gäller att arbeta mot denna diskriminering och att ändra attityder. Jag anser att Sverige aktivt bör arbeta mot den diskriminering och förföljelse som här sker, dels i bedömningen av asylansökningar och i den utformning av utlänningslagen som skall följa Genèvekonventionens definition av flykting, dels i internationella organ.
Herr talman! Låt mig helt kort notera att i den proposition som den förra socialdemokratiska regeringen lade fram 1990/1991, och som vi i dagligt tal brukar kalla Maj-Lis lilla lila, finns ett resonemang kring de homosexuella och kring könsstympningar. Jag utgår från att den tillsatta kommittén ser över dessa frågor utifrån de utgångspunkter som finns där. Det är nämligen den propositionen som i huvudsak är underlag för våra direktiv till kommittén.
Herr talman! Jag tar denna debatt som intäkt för att frågan kommer att följas upp både av utredningen och av regeringen när det blir dags att lägga fram proposition i ärendet.